Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag som nybliven ledamot i konstitutionsutskottet finner det både spännande och nästan lite högtidligt att få ägna mig åt den traditionstyngda och viktiga granskningsuppgift som konstitutionsutskottet har. Det är min förhoppning att granskningsarbetet skall kunna leda till att vi får en bra regeringsverksamhet, en bra förvaltningsverksamhet, men också insikt och insyn i de här viktiga avsnitten. Det betänkande som konstitutionsutskottet presenterar i dag är enigt i formell mening. Moderata samlingspartiet har avgett ett särskilt yttrande kring jävsfrågan och jag skall senare återkomma till den. Det är andra gången som konstitutionsutskottet runt årsskiftet presenterar ett granskningsbetänkande med administrativ inriktning. Förra gången var det vid förra årsskiftet och i år är det någon månad in på det nya året. Senare i vår kommer utskottet att för riksdagen också presentera det granskningsbetänkande som mer baserar sig på anmälningar. Tiden för att få sin anmälan behandlad innevarande vår gick faktiskt ut i går. Även om betänkandet är enigt ryms många viktiga frågor i det. Det är väl värt att ägna uppmärksamhet åt vad som finns redovisat både i utskottets egna skrivningar och i de bilagor som är redovisade som svar på frågor som utskottet har ställt till Regeringskansliet i skilda sammanhang. Herr talman! Jag vill säga att utskottet i det här betänkandet har ägnat frågan om Regeringskansliet som myndighet ganska stor uppmärksamhet. Det är en fortsättning på ett tidigare granskningsarbete. Man kan också konstatera att omorganisationen av regeringen till en myndighet har pågått under en tid men att det är för tidigt att dra slutsatser av det. Men utifrån utskottets utgångspunkt är det viktigt att granska hur Regeringskansliet är organiserat och hur det arbetar. Oberoende av vilken politisk inriktning regeringen har är det viktigt för Sverige och riksdagen att man har ett väl fungerande regeringsarbete och ett väl fungerande regeringskansli. Utskottet har också ägnat stor uppmärksamhet åt organisationsfrågorna kring handläggningen av EU frågorna. EU-frågor är ju någonting som av naturliga skäl har kommit att prägla riksdagens och regeringens politiska arbete i stor utsträckning. Det är naturligtvis också viktigt att regeringen, som i första hand företräder Sverige i EU-sammanhang, har en organisation som innebär att man kan ta till vara Sveriges intressen och har möjligheter att påverka beslutsprocess och annat inom EU. Det finns en redogörelse i betänkandet för hur det nu är organiserat, och man kan där konstatera att organisationen, effektiviteten och funktionen har förbättrats allteftersom. Men det finns säkert utrymme för ytterligare förbättringar. Utskottet har också diskuterat att man skulle försöka följa ett ärende från starten, alltså nästan från den informella starten, och sedan se hur det hanteras genom de olika beslutslinjerna. Jag hoppas att vi skall få utrymme och resurser för att göra det. Utskottet har också tittat närmare på behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och på vilket sätt de har följts upp. En ny företeelse för i år är att utskottet också har begärt in och fått kommentarer till hur regeringen har hanterat skrivelser från JO. Det var en inriktning på granskningen som kom upp vid ett tidigare tillfälle i utskottet. Där kan konstateras att de beslut som JO har fattat och de skrivelser man har lämnat in på olika sätt har föranlett åtgärder i propositioner och på annat sätt från regeringens sida. Detta är ju en viktig bit av kontrollmakten. Via JO har den enskilde medborgaren möjligheter att framföra sina synpunkter eller klagomål och få dem behandlade på ett korrekt sätt. En annan fråga som utskottet också har behandlat är regleringsbreven, alltså hur regeringen har omsatt riksdagens beslut och intentioner i förhållande till de myndigheter och olika organ till vilka man utfärdar regleringsbrev. Vidare har utskottet tittat närmare på protokollen när det gäller förvaltningsfrågor och ägnat uppmärksamhet åt bl.a. permutationsärendena. Herr talman! Jag tänkte naturligtvis också säga någonting om jävsfrågan, som Jerry Martinger utifrån det särskilda yttrandet uppehöll sig vid under ganska lång tid. Det är inte min avsikt, och inte utskottets heller, att diskutera huruvida det är bra att staten äger företag eller ej. Den principiella frågan hör måhända hemma i något annat sammanhang. Men jag kan inte underlåta att säga att det faktiskt inte är på det sättet att företag som staten äger försörjs med pengar och kapital och får fortsätta hur som helst. I betänkandet på s. 13 står det följande om riktlinjerna för statens företagsägande: "Riktlinjerna innebär i korthet att kommersiella och fullt konkurrensutsatta företag skall förvaltas med krav på effektivitet, avkastning på det kapital företaget representerar och strukturanpassning. Den som förvaltar skall med utgångspunkt i uppsatt verksamhetsmål aktivt följa företagens utveckling och vidta de åtgärder som behövs för att företagen skall uppfylla ovannämnda krav." Det är med hänsyn till den orättvisa beskrivning som Jerry Martinger framförde i sammanhanget angeläget att få detta till protokollet. Jävsfrågan är en intressant och viktig fråga. Utskottet har diskuterat frågan ganska ingående. Utskottet har kommit fram till att frågan inte skall lösas på det sätt som Moderata samlingspartiet förordar i sitt yttrande, nämligen att göra sig av med alla statliga företag - då behöver man inte dras med jävsfrågan. Min utgångspunkt är att det inte går att resonera på det doktrinära sättet. Staten kommer på olika sätt att äga företag. Med utgångspunkt i mina och många andras politiska värderingar finns det ingen anledning att sälja ut Telia eller förlora majoritetsinflytandet i Telia. Vattenfall är ytterligare ett företag där staten har all anledning att vara ägare. Men det är naturligtvis viktigt att utöva ägarskapet på ett korrekt sätt. Tjänstemän i Regeringskansliet, i departementen, skall ha möjligheter att med utgångspunkt i deras kompetens delta i förvaltandet av företagen, dvs. inneha styrelseuppdrag, men skall också kunna återkoppla de erfarenheterna in i Regeringskansliet. Samtidigt måste man naturligtvis vara uppmärksam på jävsfrågan i fråga om myndighetsutövandet. Det gäller att se till att man inte hamnar i jävssituationer. Frågan har inte uppstått i dag. Det finns inom Regeringskansliet regler med tanke på jävsförhållanden. En tjänsteman som är styrelseledamot i ett företag skall undvika att samtidigt delta i beredningen av ett sådant ärende - särskilt myndighetsutövning. Utskottet anser att det finns anledning att ytterligare se över frågorna så att det blir en korrekt avvägning, dvs. att undvika jävsförhållanden i fråga om myndighetsutövning men samtidigt kunna ta till vara kunskaper och insikter i statens förvaltande av företagen. Herr talman! Dagens betänkande är en anmälan till kammaren. Jag hoppas att kammaren accepterar denna anmälan - om det finns en formell grund att yrka på det sättet.

Herr talman! En av anledningarna till att vi har tagit upp frågan om statligt ägande beror på att den frågan i stor utsträckning hör samman med jävsfrågan. Av rapporten från Riksdagens revisorer framgår också att statens dubbla roller utgör ett speciellt problem. Göran Magnusson läste upp ett stycke om vilka riktlinjer det finns för statens företag. Det finns många fina riktlinjer för de statliga företagen. Men om vi tittar tillbaka på hur de statliga företagen har skötts under årens lopp, kan vi faktiskt se åtskilliga exempel på hur den ena miljonen efter den andra har pumpats in i de företagen till absolut ingen som helst nytta.
Herr talman! Jag tillåter mig att tvivla på att den moderata grundsatsen om att staten icke skall äga företag är baserad på jävsproblemen. Jag har snarare uppfattningen att jävsfrågan ger Moderata samlingspartiet, och Jerry Martinger, en möjlighet att baserat på deras politiska värderingsgrund ta upp den principiella diskussionen om det statliga företagandet i den här debatten. Från allmänpolitisk synpunkt har jag all respekt för den ståndpunkten. Men man kommer inte förbi själva jävsfrågan. Min uppfattning är att staten alltid kommer att äga företag. Det finns då anledning att i förvaltandet av företagen, i utövandet av ägarskapet, i myndighetsutövningen, beakta jävsförhållandena. Regler skall skapas för att undvika en debatt om själva jävsfrågan, så att det i stället kan bli en debatt om sakfrågorna i varje företag.
Herr talman! Vi moderater har en grundläggande syn som innebär att staten inte skall äga företag på det sätt som sker. Ett v skälen - det finns flera, och dessa kan vi diskutera i ett annat sammanhang - är jävsfrågan. Jävsfrågan har en mera övergripande betydelse. Staten har en möjlighet att gynna sina företag på ett sätt som man på det privata området inte har möjlighet till. Detta är en fråga som är nära besläktad med de jävsfrågor vi har att handlägga här i dag. Jag kan ge ett exempel. Staten förhandlar för närvarande med Sydkraft om ersättning för stängning av kärnkraftverket i Barsebäck. Statssekreterare Lars Rekke är för statens räkning ansvarig för förhandlingarna. Vattenfall är Sydkrafts största konkurrent. Rekke har också utsetts till ordförande i styrelsen för Vattenfall. Hur skall Sydkraft i de förhandlingarna kunna lämna staten några affärshemligheter när personen man förhandlar med dels företräder staten, dels är ordförande hos den största konkurrenten? Det är en mycket viktig fråga. Jag har tagit detta exempel för att visa att jävsfrågor har stor betydelse i vår grundläggande syn att staten inte skall äga företag.
Herr talman! Jerry Martinger sade tidigare att det finns åtskilliga exempel på att statliga företag har kostat miljoner. Det finns naturligtvis exempel på misslyckat statligt företagande eller andra svårigheter. Nu finns det faktiskt misslyckanden även i andra sektorer där staten inte har något inflytande. Det är väl inte något absolut riktgivande argument. Utskottet är enigt om att det finns problem och svårigheter med jävsfrågorna. Jävsförhållandena måste klaras upp. Det är definitivt inte möjligt att lösa problemen genom att sälja ut de statliga företagen. Den ambitionen hade den moderatledda regeringen 1991, och regeringen fick något slags fullmakt av riksdagen att sälja ut alla statliga företag. Inte ens den borgerliga regeringen klarade av detta - eller ville inte göra, jag vet inte riktigt skälen. Vi får väl vara glada i dag för att regeringen inte lyckades sälja Telia vid det tillfället - priset är ju nu väsentligen högre.

Herr talman! När vi i konstitutionsutskottet diskuterade detta granskningsbetänkande, handlade en stor del av våra diskussioner just om frågan om risken för jäv när tjänstemän har styrelseuppdrag för statliga bolag och affärsverk. Det är en svår och knepig fråga. Det var vi alla överens om. Det är naturligtvis bra att få en klarare ordning i jävsfrågorna för departementstjänstemän. Det blir inte lätt. Detta kände vi verkligen i våra diskussioner. Jerry Martingers och Göran Magnussons inlägg visar detta tydligt. Herr talman! Det finns ett sätt att lösa problemet, och det har Jerry Martinger redan berört. Det handlar alltså om att med ett radikalt alexanderhugg avskaffa de statliga företagen. Bort med dem! Utöver de positiva effekter man får av en avveckling är det dessutom så att varje lösning där staten uppträder i olika skepnader - som myndighetsutövare och som ägare - riskerar att skapa oklarhet. Det har vi många bevis på. Risk finns alltid att statens bolag gynnas på andras bekostnad, eller i varje fall finns det misstankar om att så sker. Detta illustrerar enligt min mening mycket tydligt det olämpliga i att staten äger företag. Detta är en uppfattning som Folkpartiet har drivit länge. Eget ägande gör det svårare att med oväld utöva den statliga huvudrollen, nämligen myndighetsutövningen. Svårigheterna blir ännu större när staten i de egna bolagen låter sig företrädas av departementets tjänstemän i stället för av personer som står fria från Regeringskansliets myndighetsutövning. Detta har jag tillsammans med moderaterna i konstitutionsutskottet utvecklat i ett särskilt yttrande till granskningsbetänkandet. Jag ser med stort intresse och spänning fram mot hur vi skall klara av dessa diskussioner i fortsättningen i KU.

Vid dagens frågestund medverkar justitieminister Laila Freivalds, finansminister Erik Åsbrink, statsrådet Pierre Schori, kulturminister Marita Ulvskog, försvarsminister Björn von Sydow och utbildningsminister Thomas Östros. Justitieministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt område. Övriga statsråd svarar på frågor som rör deras respektive ansvarsområden.
Fru talman! I går hade vi en tillväxtdebatt. Det var ett antal frågor som inte alls kom med. Det som jag tänkte fråga finansministern om handlar om konkreta förenklingar för vanliga småföretagare, enklare blanketter, snabbare vägar att få kontakt med myndigheter. Det sades i den DN-debattartikel som lästes upp i går att en tredjedel av Småföretagardelegationens förslag skulle vara genomförda. Men vi vet ju att det inte är så. Framför vet alla småföretagare som sitter mitt upp i krånglet att så inte är fallet. Jag skulle därför vilja fråga finansministern om han har någon mer ambitiös tidsplan än näringsministern för att genomföra konkreta förenklingar för småföretagare.
Fru talman! Jag har en lika ambitiös tidsplan som näringsministern. Vi har mycket ambitiösa planer när det gäller både förenklingar och andra åtgärder för att ytterligare förbättra företagsklimatet, inte minst inriktat på de mindre företagen. Det är riktigt att ungefär en tredjedel av Småföretagardelegationens förslag nu omsatts i regeringsförslag. Det är inte så konstigt om företagen inte har märkt det ännu. Besluten skall ju först fattas av riksdagen och genomföras. Det tar något längre tid, med det är på gång. Arbetet fortsätter naturligtvis även med andra delar av de förslag som ligger, liksom de idéer som kan komma i övrigt. Där har Näringsdepartementet, både Björn Rosengren och Mona Sahlin, en viktig roll att spela. Själv kommer jag att arbeta parallellt med frågor inte minst på skatteområdet. Där räknar jag med och hoppas på att de pågående skatteöverläggningarna kommer att leda till reformer, däribland förenklingar på skatteområdet.
Fru talman! Jag syftar på väldigt jordnära och konkreta förändringar som gäller dem som sitter och svettas med papper och inte vet när de skall postas för att vara framme vid ett visst datum. Jag syftar på den sortens förändringar, som också gör att man inte behöver vara rädd för straffavgift ifall man har periodiserat momsinbetalningarna fel. Sådana konkreta jordnära förändringar skall man inte ha överläggningar om i stora sammanträdesrum, utan det handlar om en ambitiös tidsplan som går ut på att faktiskt få saker och ting genomförda. Vi vet att t.ex. Riksskatteverket har många konkreta förslag på hur man skulle kunna göra det enklare - förenklad självdeklaration även för företagare, schablonavdrag m.m. Jag vill åter fråga finansministern om han har en sådan mer ambitiös genomförandeplan.
Fru talman! Jag beklagar om Karin Pilsäter och Folkpartiet inte vill delta i överläggningar om förenklingsåtgärder. Jag räknar med att övriga partier är intresserade av att tillsammans med regeringen diskutera sådana konkreta åtgärder. Jag kan försäkra att vi kommer att ta upp dem i de sammanhangen. Givetvis syftar det fram till konkreta beslut och åtgärder, jordnära om man så vill. Alla förslag behöver inte vara jordnära men en del får gärna vara det. Vi skall arbeta vidare med det. Kan vi få med oss andra partier är det utmärkt. Jag tror att vi skall lyckas med det, även om Folkpartiet inte vill delta i den delen.
Fru talman! Problemet är att det hela tiden skall överläggas. Vi vill inte överlägga om dem; vi vill ha dem gjorda.
Fru talman! Jag vill också ha konkreta resultat, och jag kan försäkra att det kommer att bli konkreta resultat. Men jag tror faktiskt att det inte skadar, utan tvärtom kan vara ganska bra, att man i en parlamentarisk demokrati har diskussioner mellan partierna för att försöka få en samsyn. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att uppnå detta.
Fru talman! Den här frågan vill jag rikta till Laila Inom loppet av ett år har RFSL i Trollhättan attackerats 17 gånger. Det här är dessvärre ingen lokal företeelse utan det händer överallt i Sverige. Det handlar inte bara om vandaliseringen av lokaler. Man har även misshandlat homosexuella. En del har dödat homosexuella. De här brotten har inte begåtts av en slump utan enbart därför att det handlar om homosexuella. Det har länge krävts att homosexuella skall omfattas av grundlagsbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Frågan har länge förhalats både här i riksdagen och i regeringen. Min fråga är: När kan vi fatta ett beslut i riksdagen i denna fråga?
Fru talman! Såsom Rossana Valeria kanske känner till är frågan föremål för en utredningsberedning. När frågan kan komma upp i riksdagen kan jag inte svara på i dag. Men man kan göra en ungefärlig beräkning: som det brukar ta när en utredning kommer, med remissarbete, Lagrådsremiss, proposition till riksdagen och den tid som riksdagen behöver för utskottsbehandlingen.
Fru talman! Jag skall fortsätta där jag slutade. Frågan handlar inte enbart om rent fysiska brott mot homosexuella. Vi vet också att organisationer som pingstvännerna kan skriva att homosexuella är missfoster utan några som helst påföljder. Vi talar väldigt vackert om alla människors lika värde. Men de här vackra orden tycks bara gälla heterosexuella. Det är någonting som vi i Vänsterpartiet tycker är helt oacceptabelt. Den utredning som Laila Freivalds talar om kommer att bli färdig den 31 oktober 2000. Till dess får de homosexuella stå ut med glåporden, trakasserierna och det fysiska och psykiska våldet. Till dess kommer RFSL att få jobba under otrygga förhållanden. Fru talman! Den här processen måste skyndas på. Jag tycker att vi skall gå in i 2000-talet genom att visa människors lika värde verkligen gäller alla människor.
Fru talman! Jag tror att det föreligger ett missförstånd här. När brott begås är det brott oavsett om de riktar sig mot en heterosexuell eller en homosexuell person. Därvidlag gör lagen ingen skillnad. Tvärtom finns det särskilda straffbestämmelser som säger att ett brott som begås t.ex. mot bakgrund av att man vill angripa någon för hans etniska ursprung eller homosexuella läggning skall betraktas som ett grövre brott än annars. Detta är naturligtvis det grundläggande i vår strafflag. Detta är utgångspunkten för rättsväsendets arbete på det här området. Dessutom vill jag passa på att säga till Rossana Valeria som är engagerad i denna fråga, vilket är väldigt bra, att det pågår en mycket stark metodutveckling inom polisen för att hitta metoder att komma åt de grupper som ägnar sig åt särskild brottslighet riktad mot vissa grupper i samhället. Det handlar om att utveckla spaningsmetoder mot den kriminella underrättelseverksamheten. För det ändamålet har bl.a. riksdagen fattat beslut om vissa metoder som polisen får använda. Den fråga som Rossana Valeria ställde inledningsvis handlade bara om tidsplanen för ändring av en viss bestämmelse. Det handlar alltså inte om hela det spektrum av brottsliga gärningar som redan i dag kan beivras.
Fru talman! Jag förstår och håller med om det Laila Freivalds säger. Problemet är att det tar för lång tid. I Trollhättan, som jag tog upp som fall, har polisen inte gjort några större ansträngningar för att göra någonting åt de attacker som faktiskt har skett. Problemet är att folk på gatan kan ropa glåpord efter homosexuella. Sådana organisationer - som jag tidigare nämnde - som pingströrelsen kan skriva att homosexuella är missfoster. Detta får inte ske. Man måste kunna skynda på processen. Här i riksdagen finns det en bred majoritet - förutom moderaterna och kristdemokraterna - som är överens i den här frågan.
Fru talman! Det föreligger fortfarande något slags förvirring här. Jag förstår att Rossana Valeria menar att det tar för lång tid innan riksdagen skall ta ställning till ett förslag som innebär att brottet hets mot folkgrupp också skall omfatta homosexuella. Men de exempel som Rossina Valeria ger på agerande från människor utgör ju redan brott. Vi behöver inte vänta på någon ny lagstiftningsåtgärd för att kunna ingripa mot att människor utsätts för förföljelse, trakasserier eller glåpord. Detta är redan brott enligt den lagstiftning som vi har. Möjligen kan jag tolka frågan på det viset att man anser att det tar för lång tid för polisen att utreda dessa ärenden. Det handlar om en effektivisering av polisens arbete, och det gick jag in på lite grann tidigare i mitt svar.
Fru talman! Sverige behöver fler entreprenörer, inte minst fler unga entreprenörer. Men tyvärr ger inte utbildningen, alltifrån första klass till universitet eller högskola, den grund som krävs för att elever och studenter skall kunna kasta sig in i ett entreprenörskap. Jag undrar vad utbildningsministern tänker göra åt detta.
Fru talman! Jag delar Lennart Daléus åsikt om vikten av att ungdomar känner att det skall vara ett mycket realistiskt alternativ att de kan bli egna företagare och ett alternativ som många kan fundera på. I verkligheten har det hänt mycket. Jämför ungdomars attityder i dag med hur de var för 15-20 år sedan! En mycket stor andel av gymnasieungdomarna kan tänka sig att någon gång i sitt liv starta ett företag. Att vi håller den andan levande är nog det viktiga, att entreprenörskap är ett naturligt livsval. När det gäller innehållet i skolutbildningen är jag inte säker på att ett införande av entreprenörskap på schemat är det bästa sättet att stimulera nytt företagande. Skolan skall ge bra grundkunskaper i alltifrån ekonomi till svenska, matematik och naturvetenskap. Vi skall inte lägga till ett antal ämnen som sedan tränger ut basämnena i skolan. Att tala väl om entreprenörskap och att stimulera ungdomar till att bli entreprenörer är vikigt, men att föra in det som ämne i schemat på alla utbildningar tror jag inte är en självklar åtgärd.
Fru talman! Det där är ett gammalt sätt att se på det hela. Vi har olika ämnen som eleverna får lära sig. Utbildningsministern måste ju se att växer fram ett nytt samhälle med snabbare rörelser. Se t.ex. på de garageföretag i databranschen som ungdomar startar. De växer snabbt vidare. På andra håll, t.ex. i Danmark, har man på universiteten börjat att undervisa i företagskultur och det sättet att tänka, resonera och förhålla sig för att man skall kunna våga att satsa. Också SACO har krävt liknande inriktningar, inte minst inom den högre utbildningen. Är det inte dags att våga se nya grunder för utbildningen, att fostra studenter och elever i entreprenörskap och inte bara klamra sig fast vid de gamla ämnena matematik, fysik, kemi och ekonomi?
Fru talman! De sistnämnda ämnena är rätt viktiga också för de flesta entreprenörer. Se vad som händer, inte minst vid högskolan! Det finns oerhört mycket av spännande utveckling där studenternas vardag knyts samman med företagssamheten på orten. Inte minst bland de små och medelstora högskolorna har man prövat sig fram med nya lösningar genom examensarbeten och praktikperioder. Det tredje uppdraget, dvs. att samverka med det omgivande samhället, tar sig ofta konkret uttryck i att man samverkar med företagsamheten. Jag är beredd att stimulera detta ytterligare, men jag tror inte att det skall regleras uppifrån av riksdagen mer än att riksdagen begär att så skall ske. Sedan skall det hela få blomma i olika former, lokalt på de olika högskolorna. Res gärna runt och se vad som händer! Det händer väldigt spännande saker i kontakterna mellan högskola och näringsliv.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsministern. Anledningen till att man bildar ett samhälle är att man vill ta vara på vissa fundamentala saker, och försvar är en sådan sak. Man vill ju försvara sin frihet. Under väldigt lång tid har man sagt att den övergripande målsättningen för försvaret är att hela landet skall försvaras. Jag och många med mig blev ganska bestörta när vi fick klart för oss att den texten var borta, något som också massmedierna uppmärksammade en hel del. Jag har efterhört om man har gjort några ändringar, men några sådana har inte skett. Den texten är fortfarande borta. Då är min fråga: Innebär detta någon medvetet ändrad inställning eller är det bara en lapsus? Vilken del eller vilka delar av landet skall inte längre försvaras? Eller rör det sig om en ändrad inställning när det gäller vilken prioritet försvaret skall ha i olika delar?
Fru talman! Det som Henrik Westman refererar till är texten i Försvarsberedningens rapport som publicerades för ett par veckor sedan. Sekreteraren i Försvarsberedningen har sagt att detta tydligen var en lapsus i den meningen att ingen av ledamöterna yrkade att den gamla formuleringen skulle vara kvar. I propositionen som följer på Försvarsberedningens rapport kommer vi självfallet att klargöra att hela landet skall försvaras mot väpnade angrepp och territoriella incidenter. I övrigt skall Försvarsmakten naturligtvis biträda med stöd till det civila samhället i händelse av kriser av större omfattning. Jag vill tillägga att vad som hänt är att vi har en helt annan säkerhetspolitisk omgivning. Vi förväntar oss inte att det skall riktas något omfattande invasionsföretag mot Sverige. Däremot kan det förekomma andra typer av väpnade angrepp, och dessa skall förvaras överallt i hela riket.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tolkar det så att de fyra orden "hela landet skall försvaras" skall infogas. Annars är det lite oklart för många vad som gäller.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

Fru talman! Det som nu pågår i Östtimor och framför allt i Indonesien är faktiskt mycket glädjande. Efter nästan 25 års ockupation börjar nu ockupationsmakten att tala om självständighet för Östtimor. Alltsedan det portugisiska kolonialväldet föll samman och Portugals dominans över Östtimor upphörde har vi krävt att Östtimors folk genom t.ex. en folkomröstning självt skall få välja sin framtid, exempelvis självständighet från Indonesien som för 25 år sedan invaderade Östtimor. Det som nu pågår är att i slutet av denna vecka kommer Indonesiens och Portugals utrikesministrar att träffas i FN under Kofi Annans överinseende för att föra dialogen vidare. Man har också kontakter med oppositionen i Östtimor. Enligt Indonesiens utrikesminister skall den fängslade oppositionsledaren Gusmaõ släppas ut från fängelset och föras till husarrest.

Fru talman! Vi välkomnar denna utveckling och ser den som ett steg i rätt riktning. Vi vet ju inte riktigt om man kan lita på dessa uttalanden, men vi tar fasta på dem, liksom omvärlden och FN. Vi har under många år genom Röda korset och Carritas gett ett humanitärt stöd till befolkningen på Östtimor. Människor har lidit av svält och andra umbäranden. Nu ger vi ett kraftfullt stöd åt FN I den händelse det blir en självständighetsprocess som kanske tar tid har vi beredskap att gå in med biståndsinsatser som säkert kommer att behövas när Indonesien i så fall drar bort sin närvaro totalt.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Amalgamproblematiken har diskuterats till och från. Tandläkare kan byta fyllningar, men de kan inte diagnostisera och behandla förgiftningar av kvicksilver och annat. Nu har det kommit till min kännedom att inte heller läkare har kompetensen att behandla och diagnostisera tungmetallförgiftningar. Detta ämne finns fortfarande inte i deras utbildning.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag inte har så djup kännedom i ärendet att jag kan gå in på hur utbildningen är upplagd, varför en del ämnen är med och andra inte. Det som naturligtvis är viktigt, inte minst i läkarutbildningen, är att vetenskapliga framsteg via forskning och kunskap på vetenskaplig grund kommer tillbaks i form av vidareutbildning för läkarkåren och i läkarutbildningen. Om det finns brister där måste vi naturligtvis se över dem. Om det finns brister även i detta fall får vi också se över dessa.
Fru talman! Detta svar tackar jag för. Vad jag hoppas på är att man skall kunna fortsätta att utveckla de kunskaper som behövs för att möta just dessa människors behov också.
Fru talman! Jag är intresserad av att höra finansministerns uttolkning av den överenskommelse som träffades i går mellan regeringen och Centerpartiet i ett viktigt avseende. Där sägs att de pengar som frigörs från försvaret skall vara öronmärkta till vården. Ibland har jag också hört uttrycket vård, skola, omsorg. Jag vill nu få bekräftat av finansministern att det kommer att framgå av vårbudgeten att anslaget till kommuner kommer att höjas med det belopp som frigörs från försvaret. Sedan vill jag också höra om dessa pengar kommer att specialdestineras till vården. Vi vet ju av tidigare erfarenheter att sådana här satsningar ofta hamnar på helt fel ställe. Är nu tanken att dessa medel skall specialdestineras till vård och skola?
Fru talman! Det behövs inga speciella uttolkningar från min sida, eftersom regeringen självfallet står enig bakom den uppgörelse som har träffats. Den innebär att vi fullföljer försvarsuppgörelsen för den innevarande försvarsperioden. Den innebär att vi under nästa försvarsperiod, från år 2002 och framåt, genomför en ramsänkning med 4 miljarder kronor och att ett engångsbelopp i form av ett omställningsbidrag utanordnas i början av denna period. Vi har enats med Centerpartiet om att det nettoutrymme som uppkommer genom dessa åtgärder och som alltså gäller från år 2002 och framöver skall kunna användas för insatser inom vården och omsorgen. Tekniken för detta tycker jag kanske att det är lite tidigt att klara ut här i dag. Vi har anledning att återkomma till frågan. Det gäller ju tidigast år 2002, och det är först i vårpropositionen som vi för första gången skall ta ställning till det året. Det har ju inte funnits med i våra tidigare treårskalkyler. Sedan vill jag anmäla en annan uppfattning än Lars Leijonborgs. Vi vet ju genom noggranna undersökningar att de successiva tillskott som har utanordnats sedan hösten 1997, vilka kommer att fortsätta öka de närmaste åren och som har styrts till kommuner och landsting, i allt väsentligt har gått till skolan, vården och omsorgen, precis som vi har avsett.
Fru talman! Detta var litet oroande, tycker jag. Det var ett hjälpverb som hade smugit sig in, att de här pengarna skall kunna användas till vården och att det är en teknisk fråga som vi får återkomma till. Jag frågade ju just om vårbudgeten, därför att i den berörs ju för första gången år 2002 som är första året på den nya försvarsbeslutsperioden. Detta måste finansministern kunna svara på: Kommer anslaget till kommunerna att öka i vårbudgeten som läggs fram denna vår vad avser år 2002? Kommer regeringen att vara duktigare, eftersom ni från era egna undersökningar vet att en stor del av de satsningar som ni hittills har gjort icke har satsats på vården och skolan? Kan ni säkerställa att det den här gången blir på det sättet?
Fru talman! Jag är lite orolig över Folkpartiets insatser i dag. Först fick vi höra Karin Pilsäter, som vill strunta i att delta i överläggningar med regeringen om förenklingar för småföretagarna. Sedan fick vi höra Folkpartiledaren säga att vi skall strunta i försvaret. Jag tycker inte att vi skall strunta i försvaret. Lars Leijonborg får ge sig till tåls lite. Det är mycket begärt att jag här i dag i detalj skall redogöra för en viktig del av vårpropositionen. Den arbetar vi med, och vi kommer att redovisa våra förslag den 14 april. Vi kommer där att för första gången inkludera år 2002 när det gäller de insatser som kan styras till vården och omsorgen. Vi har en etablerad teknik för detta. Vi återkommer i frågan - var lugn på den punkten.
Fru talman! Men det var ju gårdagens viktiga nyhet att det som frigörs från försvaret skall gå till vården, att detta blir aktuellt i vårbudgeten. Nu tvekar ju finansministern om ifall detta är en uppgörelse som gäller. Om den gäller finns ju bara den tekniken att statsbidraget till kommunerna år 2002 ökar. Varför tveka på den punkten? Det var ju gårdagens besked. Är regeringen inte enig om detta besked?
Fru talman! Jag tycker att detta är en mycket egendomlig debatt. Om det nu bara finns en teknik är det svårt att förstå vad frågeställningen egentligen gäller. Man kan dock fördela pengar mellan kommuner och landsting på lite olika sätt. Som bekant har ju landstingen ansvar för sjukvården, och kommunerna har ansvar för stora delar av omsorgsområdet. Där har vi en fråga. Den exakta procentsatsen är inte alldeles självklar. Lars Leijonborg är väl medveten om det parlamentariska systemets regler. Vi lägger fram våra förslag. Vi kommer den 14 april att lägga fram en vårproposition. Då är vi ändå ute i mycket god tid för att ge till känna hur vi vill använda pengarna år 2002.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till justitieministern. Vi två har det senaste året mötts vid ett antal konferenser som har handlat om våld mot kvinnor - ett område på vilket det är angeläget att det sker stora insatser eftersom det är drygt 19 000 kvinnor som misshandlas per år och 35 kvinnor som faktiskt avlider. På detta område har lagstiftningen förändrats. Nu handlar det väldigt mycket om metoder, information och om hur man kan få lagstiftningen att verkligen fungera. Centerkvinnorna, som är det största politiska kvinnoförbundet i landet, håller nu på med en undersökning om hur rättsintygen fungerar, dvs. att läkare i intyg omedelbart skall konstatera bevisläge som ligger till grund för bevisningen i domarna. Det visar sig att i Västmanland utfärdar man rättsintyg grundade på patientjournaler i efterhand. Många jurister och läkare anser att det bara är en tredjedel av de rättsintyg som utfärdas som kan användas.
Fru talman! Kvinnocentrum i Uppsala har uppmärksammat mig på frågan att detta med rättsintyg inte fungerar på ett likartat sätt över landet och att rättsintygen är av varierande kvalitet. Det beror på att polismyndigheters och åklagares kunskaper när det gäller att begära in och hantera rättsintyg och läkarnas kompetens att utfärda rättsintyg är ojämn över landet. Jag har därför tagit upp frågan till diskussion med Socialdepartementet, eftersom det här råder ett delat ansvar då det är olika typer av myndigheter som är inblandade i hanteringen. För Justitiedepartementets del avser jag att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att rättsväsendets agerande i detta sammanhang blir bättre. Socialdepartementet kommer att säkerställa att läkarnas medverkan i sammanhanget också blir bättre.
Fru talman! Det var väldigt roligt att höra. Rikspolisstyrelsen försöker nu arbeta med metodutvecklingen och se vad som kan göras. Man har konstaterar att det är problem med rättsintygen, men också med de s.k. trygghetspaketen, som det inte finns tillräckligt av och som det ibland är väntetid på. Det tycker jag är ganska oacceptabelt. Nu kommer det här att redovisas till justitieministern under våren och sedan kommer det att diskuteras. Det dröjer innan förslag kommer. Finns det någon möjlighet att från departementets, regeringens, sida se till att metodutvecklingen vad gäller de här två frågorna kommer före Rikspolisstyrelsens material? Finns det något sätt att förkorta tiden? Det är ändå ganska enkla saker det handlar om.
Fru talman! Man kan ju alltid önska att saker och ting utvecklade sig fortare än de gör. Men i det här fallet handlar det ju inte om att det är något långsamt som sker i Regeringskansliet eller om att det föreligger några problem i förhållande till riksdagen. Det här är ju ett arbete som bedrivs ute på myndigheterna. Det är där man arbetar med att utveckla sina metoder. Jag vet inte vad jag skulle kunna göra för att säkerställa att de arbetar lite fortare än de gör. Våld mot kvinnor är ju en prioriterad fråga, och i den proposition som riksdagen tog ställning till i våras fanns en rad olika uppdrag till myndigheterna. Dessa har sedan följts upp i de regleringsbrev som styr myndigheternas verksamhet. Dessutom har vi rapporteringskrav på dem. Jag är faktiskt övertygad om att våra myndigheter är ganska lyhörda. Dessutom är jag övertygad om att polismyndigheterna när det gäller den här frågan är mycket engagerade.

Fru talman! Detta är en fråga till statsrådet Schori. Den rör den humanitära situationen i Irak. Man kan väl utan att överdriva säga att det är något av en humanitär tragedi som äger rum inne i Irak i dag när det gäller befolkningens möjligheter att försörja sig, utbilda sig och ha normala levnadsomständigheter. Jag ser det som ett stort moraliskt dilemma om man liksom skall plåga ihjäl ett folk därför att de har en diktator över sig som de inte själva har valt. Det börjar nu, tycker jag, bli tid att försöka ompröva politiken något - utan att därvid gå ifrån FN:s resolutioner rörande Irak. Man kan se att FN:s sätt att fungera när det gäller food-for-oil-programmet inte alltid är så där väldigt konstruktivt. Har Sverige tänkt sig att ompröva sin politik och sin hållning i den här frågan? Det finns lite olika uppfattningar även inom säkerhetsrådet.
Fru talman! När Sverige satt i säkerhetsrådet i fjol medverkade vi till - vi tog faktiskt initiativ till - att man skulle utöka den kvot av försäljning av olja från Irak som sedan kan användas för att skaffa mediciner och livsmedel för Iraks befolkning. Det är den vägen vi tycker att vi skall gå, att samtidigt som vi håller fast vid sanktionsvapnet mot Saddam Husseins regim på andra sätt försöka lindra befolkningens lidande. Det är klart att det är väldigt svårt när man vid brott mot sanktionsresolutionerna utövar krigiska handlingar eller straffhandlingar att civilbefolkningen också drabbas och att vi ser detta på bildskärmen. Sveriges politik är att på alla sätt medverka till att få Saddam Hussein att följa säkerhetsrådets resolutioner eftersom Iraks innehav av massförstörelsevapen är hot mot omvärlden. Men samtidigt skall vi göra vad vi kan, och vi gör rätt mycket - liksom även Gustaf von Essen genom sin närvaro ibland i norra Irak - för civilbefolkningen.
Fru talman! Jag tycker också att man skall gå den väg som statsrådet anvisar. Men jag tycker att FN:s mandat när det gäller den humanitära hjälpen är för snävt och fyrkantigt. Man tvingas alltså köpa spannmål och sådant utanför Iraks gränser och sedan föra in och dela ut. Man gör ju hela folket till bidragstagare till slut i stället för att försöka få i gång något slags inkomstgenererande verksamhet inom landet med hjälp av Iraks egna pengar, som det ju är fråga om eftersom det är deras egen olja. Här tycker jag att FN, och det vill jag direkt säga mycket klart och öppet, har ett felaktigt handlingssätt. Man gör ju hela Irak till bidragstagare på det här sättet. Och vad händer sedan? Den frågan vågar man ju ännu inte ställa, för man ser ännu inget "sedan".
Fru talman! Det kanske är lite svårt att diskutera vilka krafter som skall generera tillväxt och social välfärd när man befinner sig i denna situation av stenhård diktatur där man bryter mot FN-sanktionerna och därigenom underförstått hotar omvärldens fred. Men det som Gustaf von Essen tar upp, civilbefolkningens lidande, står mycket i centrum för vår Irakpolitik. Vi kommer tillsammans med enskilda organisationer och andra att fortsätta försöka lindra detta lidande som befolkningen oförtjänt utsätts för av
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Den 19 januari i år gav regeringen klartecken till byggandet av Fysikcentrum i Stockholm. Det är ett centrum som syftar till att samordna den utbildning och forskning inom ämnet fysik som bedrivs vid Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Fysikcentrum, som är ett viktigt tillskott i den högre naturvetenskapliga utbildningen, kan ta emot 1 700 studenter varje år. Det har varit en utdragen process med flera rättsliga prövningar som startade redan 1995. Många blev glada över regeringens beslut den 19 januari. Det gäller forksnings och utbildningsvärlden och inte minst Byggettan i Stockholm, som har en hög arbetslöshet. Byggandet av Fysikcentrum skulle ge 400 Nu finns en ansökan om ny rättsprövning som skapar osäkerhet. Min fråga lyder: Är utbildningsministern beredd att påskynda byggandet av Fysikcentrum när den rättsliga processen är avslutad?
Fru talman! Naturligtvis kan jag inte ge mig in i den process som nu har satts i gång med ett nytt överklagande. Det vore alldeles för oförsiktigt av mig. Men ur ett utbildningspolitiskt perspektiv ser jag ju byggandet av ett fysikcentrum som väldigt angeläget för Stockholms universitet och för Kungliga tekniska högskolan. Det gäller möjligheterna att samordna institutioner och att också innehållsmässigt få saker och ting att hända i och med att man kommer i närheten av varandra. Regeringen har fattat sitt beslut, men nu pågår den process som måste pågå när vi har fått det överklagande som har kommit. Jag hoppas att det slutar på ett bra sätt för Stockholm, för universitetet och för utbildningspolitiken.
Fru talman! Jag får tacka för det positiva svaret. Den rättsliga processen har sin gång, och självklart kan inte ministern gå in och påverka den. Men det är viktigt att det blir tydligt för forsknings och utbildningsvärlden att utbildningsministern anser att detta är ett angeläget bygge.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det är mycket oroande att alla de brottsliga handlingar - olaga hot, förföljelser och stora egendomsskador - som utförs av militanta djurrättsaktivister ökar runtom i vårt land. Vi har ju konstaterat att både personal och många företagare lever i ständig oro och press. En del ger upp sitt företagande. En grund för den här verksamheten är ju bl.a. att man ansöker hos Djurförsöksetiska nämnden om verksamheten. Min fråga är: Kan ministern tänka sig att pröva frågan om att sekretessbelägga de handlingar som gäller ansökan till de försöksetiska nämnderna för att om möjligt minska dessa tragedier runt om i vårt land? Jag känner personligen mycket väl till dem.
Fru talman! Jag delar helt Åke Sandströms upprördhet, för jag tyckte att jag kunde uppfatta att det fanns en sådan bakom, över den typ av aktiviteter som en del djurrättsaktivister ägnar sig åt. I många fall är det fråga om mycket grov kriminell verksamhet som inte bara riktar sig institutioner utan också mot enskilda människor. Det har lett till personliga tragedier för många. Jag vill dessutom passa på att säga att jag beklagar att inte alla partier i riksdagen har intagit samma entydiga ståndpunkt; att vi inte accepterar denna typ av aktiviteter. När det gäller den väldigt specifika frågan som Åke Sandström ställer måste jag gå tillbaka och se hur sekretessreglerna är utformade när det gäller den typen av ansökningar och om det är så att det inte finns möjlighet att i dag av t.ex. säkerhetsskäl ha en sekretessbeläggning av handlingar som vid utlämnande kan leda till säkerhetsrisker. Om så inte är fallet kan det finnas anledning att fundera över om det är en åtgärd som kan vidtas för att skydda människor som utsätts för denna typ av brottsliga handlingar.
Fru talman! Jag tackar för svaret och hoppas på en fortsatt positiv utveckling av just denna fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Den gäller satsningarna på de små universiteten och högskolorna och satsningen på att hela Sverige skall leva. I de delar av landet som inte har något stort universitet inpå knutarna har det under senare år byggts upp ett antal små universitet och högskolor. Det har visat sig att de har en mycket positiv och betydelsefull roll för bygdens utveckling. Jag kommer själv från Blekinge och har med egna ögon kunnat se hur högskolan i dag är en motor för utvecklingen. Jag undrar om statsrådet delar den här uppfattningen och i så fall om han kommer att driva på denna utveckling.
Fru talman! Jag tackar för frågan. Jag måste säga att jag helt delar Willy Söderdahls utgångspunkter. Det som vi sedan ett antal år tillbaka gör, nämligen att bygga ut högre utbildning över hela landet, har satt i gång oerhört spännande processer. I regioner i Sverige som tidigare har haft mycket dystra framtidsutsikter börjar det hända saker kring högskolan, inte bara i högskolan utan också i näringslivet kring högskolan. Blekinge är ett bra exempel. Starten av en högskola där på 1980-talet - en långsiktig satsning från statens sida - ger effekt i form av en högskola av mycket bra kvalitet men också ett näringsliv kring högskolan där kopplingen till högskolan är mycket stark. Det är alldeles klart att den utvecklingen och den satsningen kommer att fortsätta. I år bygger vi ut högskolan med 16 000 platser. Nästa år bygger vi ut den med lika många platser. Vi är alltså mitt inne i en mycket spännande utveckling på högskoleområdet.
Fru talman! Jag tackar för det. Det är bra att vi är eniga om det. Flera av dessa högskolor har i dag erfarenhet av denna positiva utveckling. Som statsrådet säger gäller det ju inte bara högskolan själv utan inte minst samhället runt omkring. Men det skulle kunna vara bra att ta vara på dessa positiva erfarenheter och att hitta positiva exempel. Jag undrar om det finns någon sådan tanke hos regeringen att ta vara på de positiva erfarenheter som finns och se vilka faktorer det är som är avgörande för att man skall få i gång denna positiva utveckling.
Fru talman! Vi följer utvecklingen mycket noga i landets alla regioner och ser vilken betydelse högskolan har. Vi ser också till att förstärka utvecklingen genom att, som under den förra mandatperioden, se till att alla högskolor nu också har en del fasta forskningsresurser, så att de också blir en intressant motpart i regionen för samarbetsprojekt med näringslivet och andra. Den utvecklingen följer vi mycket noga och ser till att förstärka den genom att bygga ut antalet utbildningsplatser. I alla landets regioner har vi ett oerhört stort intresse riktat mot högskolan, och det är en styrka för högskolepolitiken. Inte på många år har alla ställt upp så mycket för högskolan i regionerna. Sedan har vi politiskt väldigt olika åsikter, och det har ju varit skillnader i kammaren mellan dem som tycker att man skall bygga ut i regionerna som vi har gjort och ni har gjort och dem som håller emot och tycker att man bara skall satsa på de stora traditionella universiteten. I fråga om detta finns det en politisk konflikt som naturligtvis kommer att märkas under mandatperioden.
Fru talman! Ibland säger jag i denna talarstol i riksdagen att det är sämre att bo i glesbygden än i storstaden Stockholm. I ett fall skall jag ändra mig. Jag ställer frågan till kulturministern. Jag kan gå in på mitt rum här i riksdagshuset och se CNN och se vad som sker i Tunisien, i Irak och i hela världen. Men om jag skall se vad som sker i Norge eller i Danmark, då ser jag ingenting. Våra nordiska länder finns inte representerade i husets TV anläggning och nästan inte i hela landet. När jag kommer hem till Töcksfors kan jag slå på norsk TV direkt via taket och dansk TV via min parabol. Vart är det nordiska samarbetet på väg när det gäller informationen mellan de olika länderna? När vi talar om försvar, utbildning eller något annat här i huset så talar vi om nordiskt samarbete, men vi vet inte ens vad som sker i våra nordiska grannländers parlament.
Fru talman! Detta har ju varit en fråga i det nordiska samarbetet som har stötts och blötts i decennier, och det har varit väldigt svårt att komma framåt. Vi har också haft en särskild utredning för något år sedan som leddes av den förre Osloambassadören Lennart Bodström och som lade fram ett antal mycket intressanta förslag som dock juridiskt har varit mycket svåra att realisera. Det som nu hjälper oss och som gör att vi slutligen kommer att nå ända till Töcksfors är teknikutvecklingen, därför att digitaliseringen kommer ganska snart att innebära att till att börja med delar av landet och förhoppningsvis så småningom hela landet skall kunna se grannlands-TV. Det finns mycket långtgående förberedelser bl.a. i Skåne i samband med att de digitala TV-sändningarna kommer i gång där senare under året.
Fru talman! Tack för svaret. Det var intressant. Norsk TV finns redan i Töcksfors. Det som jag sade var att jag skulle vilja ha det till Stockholm.
Fru talman! Jag tror att tekniken kommer att innebära att också stockholmare kommer att få se det.
Fru talman! Sverige dräneras på nyckelpersoner. Så löd rubriken i tisdagens Dagens Industri. Jag vill därför ställa en fråga till utbildningsministern med anledning av detta. En färsk undersökning visar att 15 % av de nyutbildade akademikerna lämnade Sverige 1998. Den siffran var 5 % 1990. Tendensen verkar alltså vara klar. Framför allt högutbildade naturvetare lämnar landet i allt större utsträckning samtidigt som allt färre återvänder. Fru talman! Jag vill därför fråga utbildningsministern följande: Delar ministern min oro för utvecklingen, och vilka förändringar i den svenska politiken vill ministern rekommendera ministerkollegerna för att motverka den negativa strömningen?
Fru talman! Jag ger mer än gärna rekommendationer och råd till mina ministerkolleger, så får vi se om vi kan få en intressant diskussion i regeringen. Vi har ju i dag en utveckling på högskoleområdet som innebär att vi utbildar väldigt många inom naturvetenskap och teknik, och vi ser en utveckling på t.ex. civilingenjörssidan som är formidabel i form av vilka som kommer ut. Under de senaste åren har antalet utexaminerade civilingenjörer ökat med 30 %. Under kommande år har vi en ökning med 30 % igen. Samtidigt har vi en lång period bakom oss då vi har uppmuntrat unga människor att söka sig ut i världen för att skaffa sig erfarenheter, lära sig språk och ta en positiv del av internationaliseringen. Det ser vi nu i form av att ungdomar är mer rörliga och vill prova på att vara utomlands för att få praktik, jobb eller utlandsstudier. Det ser jag som i grund och botten en fördel för ett land som Sverige som har byggt sitt välstånd på internationella kontakter och internationell handel. Det är klart att vi skall ha villkor i Sverige som gör att människor vill bo, leva och utbilda sig här. Jag tror att vi i huvudsak har väldigt bra villkor i Sverige. Men det är klart att en internationell utveckling som förändrar förutsättningarna också kommer att få återverkningar på politiken. Men domedagsprofetior tror jag inte alls stämmer in på den verklighet som vi ser i dag.
Fru talman! Jag blir lite orolig när utbildningsministern inte ser att det är ett problem när tusentals välutbildade ungdomar lämnar landet samtidigt som stora företag flyttar utomlands. Detta måste ju i sanning vara ett bekymmer. Därför vill jag trots allt fråga ministern: Finns det inte en koppling mellan hög utbildning, stor studieskuld för individen och hög beskattning och därmed låg nettoinkomst? Kan det vara ett skäl till förändring?
Fru talman! Jag tror absolut att människor väger in väldigt många saker när de funderar på vad de vill göra av sitt liv och om de skall vara utomlands en period eller inte. Men det stämmer ju inte när riksdagsledamoten säger att tusentals ungdomar lämnar landet som om det vore en flykt på gång. Det som vi ser är att unga människor som har skaffat sig en bra utbildning, och som kanske jobbar i en koncern som finns i Sverige men också har sin verksamhet i många andra länder, under ett antal år av sitt liv också jobbar utomlands. Det är klart att vi måste ha ett samhällssystem som är konkurrenskraftigt i förhållande till omvärlden. Det gäller då skatter och välfärd. Men människor tittar också på helhetsbilden och ser till vad man får för de skatter som betalas in. Det är också viktigt för oss att se till att vi har ett utbud, att vi har välutbildade människor, som stämmer överens med näringslivets efterfrågan. Detta är oerhört viktigt om vi skall få ett sprudlande näringslivsklimat framöver. Men när det påstås att det i Sverige finns en flykt av välutbildade människor utåt för att slippa Sverige och det system som vi i dag har måste jag säga att det inte är sant. Vad vi ser är en del av internationaliseringen som, tror jag, i grund och botten är positiv för Sverige och för många andra länder.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Den lag som trädde i kraft i januari 1997 gör det svårt för föräldrar till invandrare i Sverige att få uppehållstillstånd om det har gått mer än ett år sedan barnen fick permanent uppehållstillstånd. Jag är medveten om att statsrådet inte kan svara på frågor om enskilda utvisningsärenden. Men är det rimligt att invandrade barn som etablerat sig i inte skall få möjlighet att ta hand om sina gamla sjuka, senila föräldrar på grund av att de inte får uppehållstillstånd i Sverige?
Fru talman! Regeln är att familjen skall hållas samman. Där ingår föräldrar och barn upp till 18 år. Jag känner inte till så många fall där man förvägrar människor att förena sig med sina familjer.
Fru talman! Jag vill inte dra in enskilda ärenden men den här problematiken har varit ganska uppenbar. Det har varit svårt för invandrade etablerade svenskar att efter kanske 10-20 år få sina gamla föräldrar till Sverige. I dag skall "synnerliga skäl" anges, vilket i praktiken betyder att det är så gott som omöjligt. Jag undrar om det inte borde ske en lagändring till särskilda skäl. Är statsrådet beredd att se över den frågan?
Fru talman! Det pågår konstant en översyn och prövning av vår lagstiftning. Det som har att göra med familjeåterförening är också föremål för sådant arbete, så det kan vi gott tillgodose.
Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Åsbrink. Vi hade i onsdags här i kammaren en debatt om tillväxten som inte innehöll några förslag som var speciellt spännande. Jag tycker att det finns andra förslag som är mer spännande i debatten - förslag som inte var uppe i onsdags och som tidigare inte tagits upp i denna kammare mer än från min sida. Det gäller då de solidaritetsfonder i Kanada som har bildats av LO:s motsvarighet där. Det har blivit en positiv respons även från näringslivet. Detta är ett sätt att skapa jobb i nya branscher och att på så sätt bidra till tillväxten i landet. Sådant här finns också i USA. Det finns även spännande exempel på engagemang i Sydafrika. Det är alltså inte bara fråga om en metod som vi i västvärlden använder. Såvitt jag vet har frågan inte kommit upp i de överläggningar som sker mellan regeringen och delar av näringslivet och fackföreningsrörelsen. Jag tycker att det här är mycket spännande. Det handlar naturligtvis om moral och etik och om hur man skall förverkliga sina ideologier även i fråga om penninghantering. Det här är också en mycket viktig tillväxtfråga som jag nog tycker borde tas upp från finansministerns sida.
Fru talman! Jag tycker att det här är en mycket viktig fråga. Själv tog jag upp den i ett anförande för några dagar sedan. Jag pekar där på vikten av att vi kan mobilisera ett nationellt kapital, ett sparande i Sverige, som vi kan använda för att äga företag. Det är inte så att vi motsätter oss alla förändringar även över nationsgränserna när det gäller ägande och verksamheter. Vi skall ha ett tillräckligt stort nationellt ägande så att vi även i framtiden kan ha ett starkt inflytande över företag som är verksamma i Sverige, ibland också på andra håll. Då gäller det inte bara skattefrågor, som man vill göra gällande från en del håll - de kan spela en roll; det vill jag inte förneka. Men det är också viktigt att titta på de regler som ibland kanske är onödigt restriktiva när det gäller möjligheter att använda befintligt kapital för ägande i våra företag. Jag har pekat på AP-fonden som jag menar kringgärdas av ålderdomliga restriktioner. Där ser jag kanske större möjligheter nu att komma fram jämfört med hur det var för några år sedan. Jag har också pekat på de begränsningar som gäller försäkringsbolag och banker. Det är en viktig debatt som vi måste föra. Jag välkomnar att Carina Hägg i dag tar upp den frågan.
Fru talman! Jag måste säga att detta är bland det mest glädjande som jag varit med om i denna kammare. Det vore verkligen mycket spännande och en riktig framtidssatsning om vi kunde komma i gång med det här arbetet. Det som sades här är alltså väldigt positivt. Finansministern säger att han tidigare har tagit upp detta i ett anförande men det gäller ju att också gå vidare och ta upp frågan med de parter som det handlar om. Jag vet att man i Kanada, som jag anfört som ett bra exempel, också från statens sida har varit beredd att göra vissa skattejusteringar. Man kan koppla detta till det regionalpolitiska stödet och jämföra de här sakerna med varandra. Är finansministern beredd att ta ytterligare steg och överväga vad man i det här hänseendet kanske kan göra rent skattemässigt från statens sida om det är ett nollsummespel med utgifterna?
Fru talman! De forum som jag bäst kan överblicka gäller bl.a. skatteöverläggningarna, där möjligheten naturligtvis finns att ta upp olika slag av skatteförändringar som kan påverka ägandesparande i Sverige. Det kommer säkert upp där men det är lite för tidigt att redan i dag säga vad resultatet blir. Som en utlöpare av pensionsreformen för vi diskussioner om vilka placeringsregler som skall gälla för AP-fonden. Där ser jag att den mycket hätska debatt som vi tidigare hade nu kanske är ett passerat stadium. Därmed kan vi mera pragmatiskt föra diskussioner om att även AP-fonden i framtiden får spela en större roll. På samma sätt kommer frågan att aktualiseras när det gäller försäkringsbolagen. Jag har där aviserat att regeringen återkommer när det gäller den nuvarande restriktionen för försäkringsbolag som jag tycker är otidsenlig. Frågan har också aktualiserats när det gäller banker eftersom Banklagskommittén nu har lagt fram ett förslag om att lätta på de nuvarande snäva reglerna. Jag tror alltså att det finns möjligheter att komma fram här och ser fram emot en livaktig debatt och att vi mer kan öppna för svenskt kapital i framtiden.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori. Just nu pågår i 80 länder världen över en namninsamling för en skuldavskrivning för världens u-länder år 2000. Det här kommer att överlämnas vid G 8-mötet i Köln den 19 juni. Hur ser den svenska regeringen och dess företrädare på möjligheten för uländerna att göra en engångsskuldavskrivning?
Fru talman! Vi stöder skuldavskrivningar när det gäller de allra fattigaste länderna. Sverige har skrivit av alla sina bilaterala skulder vad gäller de fattigaste samarbetsländerna. Vidare vill vi, och gör det också, medverka till multilaterala avskrivningar - skulder som man har till internationella banker etc. Senast deltog vi i en stor skuldavskrivning för Honduras och Nicaragua som ju drabbades av orkanen Mitch.
Fru talman! Jag noterar tacksamt svaret här och har förhoppningar om att Sverige intar en opinionsbildande roll i Köln när det väl är dags. Det är en oroväckande utveckling att 50 miljarder dollar i bistånd varje år tillförs u-länderna, samtidigt som de avlövas 200 miljarder kronor genom amorteringar och räntor. Detta är naturligtvis en ohållbar utveckling. Jag välkomnar om statsrådet och den svenska regeringen kan vara på arenan och bedriva ett opinionsbildande arbete i nämnda riktning.
Fru talman! Sverige är i högsta grad med där. Inom EU, i FN och på andra håll driver vi hårt frågan om att fattigdomen är den främsta fienden till fred, utveckling och demokrati.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Vid försvarsindustribeställningar i utlandet tecknas avtal om s.k. motköp - företag i leveranslandet förbinder sig att köpa både militära och civila produkter hos företag i beställarlandet; detta för en summa som ungefärligen motsvarar huvudaffärens ordervärde. Detta är affärer som är viktiga för små och medelstora företag, inte minst i underleverantörsledet. I Sverige är motköp aktuellt i fråga om bl.a. de s.k. Leopardstridsvagnarna. Men motköpen av civila produkter i den affären går anmärkningsvärt trögt. Detta är också i hög grad aktuellt i JAS-affären i Som jämförelse kan jag nämna att i våra grannländer Norge och Finland kräver man motköp vid alla upphandlingar över 50 miljoner - i Danmark t.o.m. Det har länge hävdats från Näringsdepartementet - sedan en tid även från Försvarsdepartementet, som nu tycks ha tagit över frågan om motköp - att en motköpspolicy håller på att utarbetas. Jag undrar om försvarsministern till äventyrs har någon uppfattning om när denna policy skall föreligga.
Fru talman! Jag känner inte till något arbete inom Försvarsdepartementet som har att göra med en övergripande motköpspolicy. Jag har fått successiva redovisningar om Leopardavtalen, men tyvärr kan jag inte direkt ur minnet ta fram hur situationen ser ut. Jag har dock ett minne av att det har skett en ökning av de motköp som har varit förutsedda.
Fru talman! I något av de senaste numren av tidningen Ny Teknik finns frågan om motköpsaffärer med. Där uttalar sig en tjänsteman från Försvarsdepartementet. Han hävdar att man där jobbar med administrativa riktlinjer för att hantera frågan. En tjänsteman på departementet tog över arbetet för ett år sedan. Han trodde att det skulle vara en enkel uppgift, men det är en besvärlig fråga eftersom motstridiga uppfattningar skall vägas samman. Han säger att det är självklart att motköpsaffärer kan gagna Sverige, och Sverige kommer knappast ifrån dem när Sverige förhandlar med exempelvis Sydafrika. Detta är viktigt för svenskt näringsliv. Bollen ligger hos Försvarsdepartementet - i varje fall om man skall tro uppgifterna i Ny Teknik. Det förvånar att försvarsministern inte har någon uppfattning.
Fru talman! Jag känner inte till uppgifterna i Ny Teknik. Jag kan inte heller på rak arm identifiera vad det är för process som pågår. Jag skall naturligtvis ta reda på det. Jag skall på något sätt överlämna ett personligt svar till Henrik Järrel i frågan.
Detta var det sista inlägget i dagens frågestund som därmed är avslutad. Jag tackar regeringens och kammarens företrädare för era bidrag till debatten.

Herr talman! Ragnwi Marcelind har bl.a. frågat mig vad jag avser att göra för att ungdomar, i ett samhälle där alltfler skolsköterskor och kuratorer dras in, skall kunna få den hjälp och det stöd som behövs i en så dramatisk utvecklingsperiod som tonåren innebär. Bakgrunden till interpellationen är ett fall där en tolvårig flicka gjort två aborter utan föräldrarnas vetskap. I Socialstyrelsen allmänna råd från 1989 behandlas inte frågan särskilt om hur man skall hantera sekretess när det gäller minderåriga som vill göra abort. De allmänna råden är för närvarande under omarbetande. I den nya versionen kommer stort utrymme att ägnas åt hur hälso och sjukvårdspersonalen skall hantera sekretessen när minderåriga vill göra abort. Dessa allmänna råd beräknas utkomma någon gång under våren 1999. Det är därför för tidigt att i dag säga något om hur råden kommer att vara formulerade på den här punkten. första stycket sekretesslagen . Sekretess gäller inom hälso och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. I vissa lägen kan en sekretesskyddad uppgift rörande en patient lämnas ut utan att något samtycke från patienten behöver efterfrågas eller övervägas. Detta gäller t.ex. om en förälder som är vårdnadshavare för sitt underåriga barn begär uppgifter om barnet. Barnet kan dock långt före sin myndighetsålder ha nått sådan mognad att det självt bör kunna råda över uppgifter som finns i hälso och sjukvården om sig själv och därmed också hindra att sådana uppgifter lämnas ut till föräldern. Hur man skall handla måste därför vara en avvägning i det enskilda fallet. Om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren gäller sekretess även mot denne oavsett barnets ålder. Detta gäller i det fall då det finns speciella skäl som tyder på att uppgiften kan komma att missbrukas av vårdnadshavaren. Tonårsperioden är, precis som Ragnwi Marcelind påpekar, en dramatisk utvecklingsperiod. Många ungdomar behöver därför mycket hjälp och stöd från både föräldrar och andra vuxna. Skolans elevvård möter så gott som samtliga barn och ungdomar. Skolans elevvård utgör därmed en viktig resurs i arbetet med att stödja barn och ungdomar. Det har från flera olika håll påtalats att skolans resurser för och tillgång till elevvårdande personal har minskat. Regeringen tillkallade våren 1998 en särskild utredare med uppgift att kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion samt överväga lämpliga åtgärder i syfte att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. I uppdraget ligger även att presentera förslag till hur barn och ungdomar skall kunna få bättre stöd i skolan. Uppdraget skall vara slutfört senast den En annan viktig resurs när det gäller att ge stöd till ungdomar är ungdomsmottagningarnas verksamhet. Ungdomsmottagningarna är ett bra exempel på en verksamhet som vuxit fram ur ungdomarnas egna behov, och mottagningarna drivs med ett uttalat barnoch ungdomsperspektiv. Ungdomsmottagningarna har som mål att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Så gott som samtliga mottagningar har tillgång till kurator, och många har tillgång till psykolog. Det är främst flickor som söker till mottagningarna, och pojkarnas andel av de besökande utgör endast ca 20 %. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över ungdomsmottagningarnas förebyggande verksamhet och då särskilt pojkarnas möjlighet till råd och stöd. Uppdraget skall redovisas senast den
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret på min interpellation, även om jag inte tycker att jag helt fick mina frågor besvarade. Frågeställningarna väcktes hos mig i samband med en rad artiklar i bl.a. Dagens Nyheter och Expressen. Det handlade om den elvaåriga flickan som gjort två aborter under ett halvårs tid, utan att ha något stöd hemma eftersom mamman inte visste om något. Det kan självklart vara så att det fanns starka skäl till att flickan inte vågade tala med sin mamma, men min fråga kvarstår: Hur skall en ung flicka, på elva år, anses vara mogen nog att hantera en så dramatisk upplevelse? Hon har inget stöd hemma därför att hon inte vågar prata med sina föräldrar, och hon har lite stöd i skolan därför att där finns uppenbart inte tillräckligt med resurser. I Socialstyrelsens allmänna råd har det inte varit tillräckligt tydligt hur sekretessen och föräldrars inkoppling skall gå till. Nu arbetar Socialstyrelsen med de nya allmänna råden, precis som ministern skriver i sitt svar. I samband med detta anser jag att det är viktigt att se över åldersgränserna. Enligt min mening vore det rimligt att åldersgränsen jämställdes med den åldersgräns som i dag finns för sexuellt umgänge, alltså 15 år. Min fråga till statsrådet är om detta har diskuterats i samband med omarbetandet av de allmänna råden. Enligt svensk lagstiftning anses man i dag inte vara tillräckligt mogen för att ha samlag före 15 års ålder. Män kan dömas upp till fängelse för sexuellt umgänge med minderårig. Samtidigt anses man vara fullt mogen att hantera en abort och den psykiska påfrestning detta innebär utan att föräldrar eller vårdnadshavare blir inkopplade. Socialministern skriver i sitt svar att i vissa fall kan sekretesskyddad uppgift lämnas utan samtycke från patienten. Detta gäller om en vårdnadshavare/förälder begär uppgifter. I detta sammanhang är det en väl långsökt tanke. Ett barn eller en ung tjej som har blivit med barn och som inte vågar informera sina föräldrar gör väl förmodligen allt för att dölja sin situation, varmed föräldrarna knappast kan ana sig till vad som står på och därmed inte heller begär in uppgifter. Ministern skriver i svaret: "Barnet kan dock långt före sin myndighetsålder ha nått sådan mognad att det självt bör kunna råda över uppgifter som finns i hälso och sjukvården om sig själv och därmed också hindra att sådana uppgifter lämnas ut till föräldern." Då blir min fråga till statsrådet: Bygger sekretesslagen på åldersgräns eller mognadskriterier? Vem skall i så fall avgöra då mognad har uppnåtts? Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det är en rad utredningar på gång då det gäller resurser till stöd för unga i skolan. Det är mycket positivt, och jag är övertygad om att dessa utredningar kommer att visa det vi alla redan vet, dvs. att elevvård och skolhälsovård i den svenska skolan i dag inte räcker till. Det behövs stora insatser för att möta alla de behov som finns hos våra svenska skolbarn. Min sista fråga är: Är socialministern överens med mig om att skolan behöver mer resurser inom områdena elevvård och skolhälsovård?
Herr talman! Problemet med den debatt som Ragnwi Marcelind vill föra är att det handlar om ett enskilt ärende, som är prövat av justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen har gått igenom fallet, grundat på de yttranden som kommit från berörda kommunala instanser och också yttrande från Socialstyrelsen. Justitieombudsmannen kritiserar handläggningen på två områden. Det ena är att man kritiserar skolan och därmed också skolsköterskan för att inte ha informerat socialtjänsten. Man kritiserar dessutom skolsköterskan för att inte tillräckligt ha övervägt möjligheten att informera föräldrarna. Så gick det till i det enskilda fallet, och det tänker jag inte kommentera vidare. Det är alltså prövat av justitieombudsmannen. Den principiella frågan är en annan, nämligen vilken respekt vi skall ge den enskilda kvinnan som söker abort. Abortlagstiftningen utgår från kvinnans eget beslut. Det gäller också kvinnor som är under 18 I abortlagstiftningen finns ingen åldersgräns satt. Däremot finns det en rad andra lagstiftningar som handlar om hänsyn till minderåriga och informationsskyldighet gentemot föräldern. Den grundläggande principen är att vårdnadshavaren skall ha all information. Men det finns faktiskt allvarliga skäl för undantag. Information till en vårdnadshavare kan vara till allvarligt men för den berörda patienten - i det här fallet kvinnan. Detta är den svåra avvägningen. Man kan inte fastställa en absolut gräns för i vilket ögonblick man skall informera vårdnadshavaren om det faktiskt föreligger risk för allvarliga men. De allmänna råden kommer nu att utredas ytterligare av Socialstyrelsen. Man överväger att också mer precist ange när man tycker att det finns en övervägande skyldighet att informera vårdnadshavaren, men det är komplicerat.
Herr talman! Socialministern vet mycket väl att det finns nedtecknat i de allmänna råden redan i dag att man om det finns särskilda skäl skall ta hänsyn till att flickan inte vill att föräldrarna skall få information. Det kommer säkerligen att finnas kvar i de nya allmänna råden. Jag tycker självklart, precis som socialministern och alla i denna riksdag, att det är kvinnans sak att själv besluta om abort. Min fråga gäller om en elvaårig flicka är mogen nog att hantera allt som följer med att genomgå en abort. Vad jag är ute efter är att hon skall få ett stöd så att hon inte skall behöva känna sig ensam i den här situationen. Jag tycker att åldersgränsen är en viktig princip, som naturligtvis kan frångås när det finns särskilda skäl. Vi vet också att det finns många unga invandrarflickor som säger att de går hem till sina föräldrar med risk för sina liv. Det har jag stor respekt för. Det är principen som jag tycker är viktig. Jag tycker att den är viktig utifrån att vi i andra avseenden, i en annan lagstiftning, kan säga att man inte är mogen för sexuellt umgänge i en viss ålder. Sker det kan en man dömas för brott. För mig krockar detta lite grann. Det var de tankarna som väcktes i samband med artikeln, som vi inte behöver gå in på ytterligare. Vi vet att den har blivit granskad. Det är väldigt viktigt att de lagar man stiftar är så tydliga att varken sjukhuspersonal eller skolsköterska, skolpsykolog, socialnämnd behöver känna sig tveksamma. Det är en komplicerad situation, men jag tror att vi kan göra det bättre och lättare. Det absolut viktigaste av allt är att den unga flickan får så mycket stöd som möjligt. Som mamma kan jag känna att min elvaåriga dotter inte skall behöva genomgå någonting sådant ensam. Jag vill finnas med som stöd och som tröst.
Herr talman! Först vill jag göra ett viktigt klarläggande. Någon ändring av åldersgränsen för frivilligt sexuellt umgänge är inte aktuell. Det förs inga sådana diskussioner. 1998 års sexualbrottskommitté gör för närvarande en översyn av lagstiftningen kring sexualbrott. När direktiven till denna kommitté skrevs prövades inte frågan om att göra en översyn av åldersgränsen för frivilligt sexuellt umgänge. Åldersgränsen Det är naturligtvis inte rimligt om detta samtidigt innebär att man automatiskt skall informera föräldrarna till flickor som blir gravida före 15 års ålder. Det måste bli en individuell prövning med utgångspunkt i bedömningen av huruvida en sådan information skulle vara till skada. Vi är säkert överens om detta alldeles grundläggande att det inte är sannolikt att en elvaårig flicka - tolv år när hon får sin andra graviditet - är mogen att pröva detta. Det visar sig också att bedömningen av vad som är allvarligt men måste göras mycket djupt. Man måste allvarligt pröva vilka risker hon i så fall skulle utsättas för. Det räcker inte med att en elvaårig flicka själv säger att man inte skall berätta det för mamman. Det är ju så - där är vi säkert överens - att den informationen kan vara obehaglig och leda till omedelbara obehag, men det är kanske obehag som flickan faktiskt får stå ut med. Det räcker inte som motiv för att undvika att informera vårdnadshavaren, vilket också JO påpekar i detta särskilda fall. Vi är överens om att elvaåriga barn sannolikt inte är så mogna att de själva kan fatta beslutet. De behöver mycket stöd, och det är sannolika skäl för att man då också skall informera vårdnadshavaren. Så tror jag att de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen kommer att formas. Den andra frågan som Ragnwi Marcelind tar upp handlar om resurser både i skolan och socialtjänsten för att stödja unga flickor som gör abort. Där är vi alldeles överens. Nu finns det ett antal utredningar som skall pröva frågorna hur vi kan ge ett ökat stöd och vilka resurser som behövs för att vi skall kunna ge ett fullgott stöd framöver.
Herr talman! Det sista som socialministern sade gjorde mig trygg. Det var precis det som jag egentligen var ute efter. Det är så lätt att sådana här debatter hamnar i något slags politiskt ställningstagande. Vad det handlar om är just om man kan kräva att en elvaåring är så mogen att hon kan avgöra om mamma och pappa skall få reda på att hon är gravid. Detta måste man naturligtvis ta hänsyn till i det särskilda fallet. När nu Socialstyrelsen utreder de allmänna råden har man diskuterat en åldersgräns som ligger någonstans mellan 13 och 15 år. Jag tycker att det skulle ha varit väldigt radikalt och bra om man hade en liknande lagstiftning - 15 år i båda fallen. Sedan fick man ta särskild hänsyn i särskilda fall. När det gäller resurser är vi också rörande överens. Jag kommer att följa frågan därför att jag har stött på en del andra fall på den plats som jag kommer ifrån. Jag tycker att det är oerhört viktigt att unga flickor får stöd i en tid då vi också upplever att flickor i skolan utsätts för en större press. De utsätts för en press när de blir sexuellt mobbade. Det ställs krav på en mognad som de egentligen inte har. Därför behöver unga flickor stöd. Det tror jag att vi skall kunna arbeta för tillsammans, socialministern. Tack för svaret.

Fru talman! Margareta Andersson har frågat vad jag är beredd att vidta för åtgärder för att avbytare som blivit uppsagda från Lantbrukets avbytartjänst och som vill starta företag samt andra i liknande omständigheter skall få sina F-skattsedlar och kunna starta sina företag. 1991 98:33) så att det blivit ännu lättare att få en sådan. De nya reglerna innebär att alla som ansöker om en F-skattsedel skall få det om det inte finns skälig anledning att anta att sökanden varken bedriver näringsverksamhet eller kommer att bedriva sådan verksamhet. Dock finns vissa hinder, t.ex. om sökanden har skatteskulder eller inte har fullgjort sin skyldighet att deklarera. De nya reglerna trädde i kraft den Det är ytterst få som får avslag på sin ansökan om F-skattsedel. Av de ca 70 000 fysiska och juridiska personer som under år 1997 ansökte om F-skattsedel var det endast 663 personer, dvs. mindre än 1 %, som fick avslag på den grunden att näringsverksamhet inte ansågs bedrivas.

Till detta kan läggas att Riksskatteverket nu gör en översyn av utbildningen av handläggare i F skattefrågor för att åstadkomma en snabb, korrekt och enhetlig bedömning av ansökningar om F-skattsedel, och i vissa regioner har viss utbildningsverksamhet redan genomförts. Enligt min mening finns det inget generellt hinder i nuvarande lagstiftning som medför att den aktuella verksamheten inte kan hänföras till näringsverksamhet. Om den bedrivs eller avses att bedrivas under sådana former som krävs för näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen, dvs. yrkesmässigt och självständigt, skall en F-skattsedel utfärdas.

Fru talman! Som Margareta Andersson säkert förstår varken kan eller får jag bedöma skattemyndigheternas tillämpning av gällande lagstiftning i enskilda fall, utan jag kan bara uttala mig mera generellt. Jag har pekat på den mycket långtgående lättnad i flera steg som redan har genomförts och som innebär att en överväldigande majoritet av dem som ansöker om F-skattsedel också får det. Likväl måste en sådan här prövningsmöjlighet för skattemyndigheten finnas kvar. Man kan säga att bevisbördan har kastats om. Tidigare var det den skattskyldige som skulle visa att det var fråga om näringsverksamhet. Nu ligger bevisbördan på skattemyndigheten när det gäller att visa på de fall där det inte är fråga om sådan verksamhet. Det är klart att det här innebär en långtgående lättnad av regelsystemet. En prövning måste dock finnas kvar. Det beror naturligtvis på att det finns fall där man inte bedriver och inte avser att bedriva näringsverksamhet. Det är alltid svårigheter med sådana bedömningar. Om man går ännu längre i generositet ökar risken för att man senare får ompröva ställningstagandet, och då går det i motsatt riktning - dvs. den som har trott att han eller hon får använda F-skattsedel får så småningom beskedet att så inte är fallet. Då händer bl.a. att den skattskyldige ändå får betala socialavgifter i form av egenavgifter. En del människor kan känna sig lurade av detta. Det finns således en avigsida med att ha en ännu generösare tillämpning. Jag tycker således att vi generellt sett har funnit en bra ordning. Vad som ytterligare kan göras och vad som pågår är att med utbildningsinsatser och annat säkerställa att tillämpningen blir så enhetlig, snabb och korrekt som möjligt över hela landet.

Fru talman! Margareta Andersson och jag är nog överens i allt väsentligt om hur de här frågorna skall hanteras. Återigen, jag kan inte bedöma det individuella fallet. Men jag kan försäkra att regelsystemet skall tillämpas lika för alla yrkesgrupper. Det finns ingenting i regelsystemet, och får inte finnas någonting, som missgynnar en viss yrkesgrupp. Jag hoppas att de ökade informations och utbildningsinsatser som nu görs kommer att leda till en ännu större träffsäkerhet i den framtida tillämpningen av regelsystemet.

Fru talman! Inga Berggren har frågat mig om och i så fall när jag tänker redovisa min syn på byggforskningens framtid samt om och i så fall när jag tänker lägga fram förslag om förändringar i byggforskningens struktur. Som Inga Berggren påpekar i interpellationen aviserade regeringen i budgetpropositionen sin avsikt att lämna förslag till nya riktlinjer och en ny organisation för byggforskningen under hösten 1998. Regeringen såg då ett behov av att förändra byggforskningens inriktning och organisation med anledning av att anslaget för byggforskning enligt budgetpropositionen skulle minska från 164 till 64 miljoner kronor för år 1999. I och med riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen förändrades dock de ekonomiska ramarna för byggforskningen under år 1999. Som Inga Berggren känner till beslöt riksdagen att byggforskningen utöver det föreslagna anslaget på 64 miljoner kronor skulle tillföras 50 miljoner kronor för forskning och utveckling med inriktning mot en hållbar utveckling. Regeringen ser nu en möjlighet att under 1999 sätta in frågan om den framtida byggforskningen i ett större forskningspolitiskt sammanhang. Kommittén för översyn av den svenska forskningspolitiken lämnade i slutet av 1998 överväganden och förslag som behandlar den framtida inriktningen av statens forskningsresurser och utformningen av den statliga forskningsorganisationen. I detta sammanhang kommer också byggforskningen att behandlas. Här förefaller det som om interpellanten och jag har samma uppfattning. Beredningen av de forskningspolitiska förslagen har just inletts, och remissbehandlingen av betänkandet har ännu inte avslutats. Jag kan därför för dagen inte ge något exakt svar på Inga Berggrens fråga om tidpunkten för när ställningstaganden och förslag om byggforskningen kan redovisas. På frågan om jag tänker redovisa förslag vill jag svara att jag självfallet kommer att göra det när tiden är mogen. Tack!
Fru talman! Tack, herr minister, för det svaret, även om svaret i sig inte är ett särskilt imponerande sådant. Möjligen skulle jag vilja säga att det är en klass bättre än svaren på frågor som jag förut ställt i olika byggfrågor till tidigare inrikesministern. Så länge ärenden bereds finns inget att säga, var hans devis. Kjell Larsson har åtminstone något att tillkännage, nämligen att det inte längre är lika angeläget att lämna förslag till förändrad inriktning och organisation för byggforskningen när riksdagen har talat om för regeringen att man inte kunde godkänna den dramatiska minskningen. Två tredjedelar av byggforskningsanslaget tog regeringen alltså bort. Majoriteten i riksdagen ansåg att byggforskningen skulle tillföras ytterligare 50 miljoner i förhållande till regeringens förslag. Moderaterna sade: Vi vill öka med 75 miljoner. Även om detta skulle ha varit en minskning i förhållande till dagens anslag, gjorde vi i utskottet och vi moderater den bedömningen, efter hörande av inblandade parter, att pågående och nya projekt skulle kunna arbeta vidare i rimlig omfattning i avvaktan på slutgiltigt ställningstagande om byggforskningens framtid. Det undermåliga underlaget, eller rättare sagt den obefintliga redovisningen av konsekvenserna av regeringens stora neddragning, fanns inte då och inte nu heller redovisat någonstans. Därför kvarstår min kritik. Fortfarande lever många inom den byggrelaterade verksamheten, byggarna själva, forskare och studenter, i ovisshet om hur regeringen vill forma byggforskningen i framtiden. Frågorna kvarstår också: Vad händer nu? Vad säger ministern här i dag om framtiden för byggforskningen och boendeforskningen? Riksdagen har gett byggforskningen visst andrum, så att man har möjlighet att jobba vidare under 1999. Och ministern skriver i sitt svar att regeringen nu ser en möjlighet till bättre samordning inom forskningspolitikens område. Men jag känner ändå en viss oro, en oro som delas av flera aktiva inom den här verksamheten. Vad betyder ordvändningarna i svaret? Kommer forskningen att försvinna i ett svart hål? I ett flertal omgångar har regeringen aviserat en proposition som har gått under beteckningen Vissa byggfrågor. Det skedde redan våren 1998, även hösten 1998 och nu våren 1999. Som jag har uppfattat det skulle där stå någonting om byggforskningens framtid. Men symtomatiskt för regeringen är att inte ta ställning utan att skjuta upp ärendet. Ärendet bereds. Har verkligen inte regeringen och statsrådet några tankar och idéer om byggforskningens framtid? Det är just detta jag vill återkomma till. Vad händer efter 1999? Kommer det någonting i den proposition som jag tror är aviserad till början av mars? Kommer någonting att stå där om inriktning och organisation av byggforskningen? Vad händer alltså efter 1999?
Fru talman! Jag kan nog hålla med Inga Berggren om att svaret inte är särskilt imponerande. Det kan möjligen bero på att interpellationen inte heller är så imponerande. I sakfrågan är vi egentligen överens. Som Inga Berggren skriver i interpellationen: "Vi vill i och för sig inte ifrågasätta behovet av en översyn av byggforskningen. Denna översyn bör dock göras i ett större forskningspolitiskt sammanhang." Det är precis den situationen vi är i för närvarande. Vi har den stora forskningspolitiska utredningen Forskning 2000, som också har synpunkter på byggforskningen. Miljödepartementet har lagt ut ett uppdrag på Naturvårdsverket att tillsammans med Forskningsrådsnämnden titta på den ganska omdebatterade frågan om miljöforskningen. Där finns också Byggforskningsrådets framtid. Det finns nu ett bra tillfälle att försöka att bedöma frågorna i ett sammanhang och komma fram till en bra, genomtänkt och klok forskningspolitik på de tre områdena och kanske även på ytterligare områden. Det är angeläget att utnyttja den möjligheten. Byggforskningsrådet har fått möjligheter att verka på ett bra sätt under perioden innan de slutliga beskeden kan ges. Jag har haft ganska mycket kontakt med Byggforskningsrådet för att diskutera deras situation. Det råder ett bra förhållande mellan Byggforskningsrådet och departementet. I viss mån kommer vi inte ifrån att verksamheten får bedrivas under en viss ovisshet, som i och för sig inte är önskvärd men nödvändig för att kunna komma fram till en klok och långsiktigt hållbar lösning på detta viktiga område. Jag utgår från att Inga Berggrens intresse för frågan beror på att hon ser detta som ett viktigt forskningsområde. Där är vi också överens. Detta är också ett viktigt område för mig som miljöminister och ansvarig för byggmiljö och boendemiljöfrågorna - med en stark tilltro till forskningens och kunskapernas roll i den framtida miljöpolitiken.
Fru talman! Det var efter riksdagens ingripande som Byggforskningsrådet och de som forskar om byggande fick ett visst andrum. Det är alldeles riktigt att det är just denna fråga jag vill diskutera - en viktig fråga om byggforskning. Jag vill gärna diskutera sakfrågan. Det var därför jag hade hoppats på att få lite mer kött på benen. Forskning och utveckling och högkvalitativ utbildning är viktiga grundstenar i ett samhälle i förändring och för tillväxt. Sambandet mellan grundforskning, tillämpad forskning och industriellt utvecklingsarbete är en stor angelägenhet i ett växande Sverige. Byggforskningen är till sin karaktär tvärvetenskaplig, och den får inte glömmas bort i den pågående diskussionen om förslagen i betänkandet Forskning 2000. Kanske har jag fått en indikation på att statsrådet också är angelägen om att se till att detta inte glöms bort. Det behövs både grundforskning och tvärvetenskaplig forskning. Det behövs, enligt min uppfattning, en djupare analys kring konsekvenserna av de framlagda förslagen i utredningen. Vi är överens om att tvärvetenskaplig forskning och byggforskning inte får ramla mellan stolarna. Det är också viktigt att ta upp en del invändningar jag har mött i debatten, nämligen varför byggbranschens insatser till FoU är förhållandevis låga jämfört med t.ex. läkemedelsbranschen. Jämförelsen haltar: branscherna har helt olika strukturer och förutsättningar. Byggbranschen består av många, små lokala bolag, egenföretagare som sysslar med byggande och installation, fastighetsbolag, arkitekter, konsulter osv. De flesta företag inom läkemedelsbranschen är stora och arbetar många gånger på internationell basis. Det finns ytterligare en sak jag tycker är viktig att ta upp i detta sammanhang. Entreprenörer inom byggbranschen måste skydda sina nya produkter och innovationer, de måste gardera sig för att andra inte tar över. Läkemedelsbranschen har helt andra förutsättningar med hjälp av t.ex. patentskydd. Om Skanskas chef satt på Astras vd-stol, skulle besluten att satsa pengar till forskning och utveckling vara helt annorlunda, än om Skanskas chef satt där han sitter i dag. Förutsättningarna är så olika. Samverkan och samfinansiering behövs mellan stat och näringsliv för att se och forska fram möjligheter att utveckla och lösa många och viktiga, krävande uppgifter med relevans för både individ och samhälle. Jag återkommer ändå till följande fråga. Kan Kjell Larsson ytterligare lite grann utveckla tanken bakom hur han ser på byggforskningens framtid?
Fru talman! Jag gläder mig åt att Inga Berggren har grunduppfattningen att det finns anledning för staten och näringslivet att ta gemensamma tag för att öka kunskaperna på området. Jag håller med om jämförelsen mellan Astra och byggbranschen när det gäller forskningsinsatser. Det går inte att säga att alla branscher skall tillämpa exakt en viss speciell procentsats. Men det finns brister när det gäller byggbranschens forskning och inriktning i ett ideologiskt framtidsperspektiv. Den splittrade företagsstrukturen som Inga Berggren ger en beskrivning av visar att de kunskaper som finns om hur man bygger och river på rätt sätt inte i alla stycken når ut till de minsta byggföretagen. Här kan också finnas uppgifter för byggforskningen i samarbete med regeringen och riksdagen. Inga Berggren tolkade min indikation något så när rätt. Jag ser att forskningsområdet är viktigt, inte minst ur mitt ekologiska framtidsperspektiv. Det blir min uppgift att se till att de kunskaper som behövs för den här samhällsutvecklingen också kommer att tas fram under den beredning vi står i begrepp att arbeta med. Inga Berggren tog också upp en del saker som hänt på området innan jag tillträdde som miljöminister. Under de fyra månader jag har haft detta viktiga jobb har jag inte sett som min främsta uppgift att gräva i det förflutna. Jag är säker på att det finns en del argument för den tidigare regeringens agerande i frågan som jag tyvärr inte kan överföra till Inga
Fru talman! Just långsiktighet är viktigt i det här perspektivet. Det var det utskottet oroade sig för då regeringens förslag för budget 1999 lades fram. Det var fråga om kort sikt. Vad händer sedan? Forskning och utveckling är nödvändigt för framtiden. Jag förstår inte riktigt vad miljöministern menar med att det inte alltid finns den idépolitiska inriktningen hos byggbranschen i det här perspektivet, att det kanske saknas en inriktning. Här finns en tvärvetenskap som är viktig att ta fasta på. Byggprocessen i sig berör många olika delar inom forskningen, t.ex. beteendevetenskaplig och teknisk forskning i fråga om själva byggprocessen. Inomhusklimatet är viktigt för oss alla - från de allra minsta små till oss äldre. Det berör medicin, teknik och beteendevetenskap. Det finns andra viktiga ingredienser, t.ex. att klara viktiga utmaningar i framtiden som energihushållning, effektiv resursanvändning, användning av IT inom branschen, ändamålsenliga byggregler. För detta behövs en gemensam samverkan. Jag är intresserad av att diskutera sakfrågan. Frågan hur regeringen under hösten har skött budgeten kan vi glömma nu. Kommer det förslag i propositionen om vissa byggfrågor i början av mars? Eller kommer miljöministern att i vårpropositionen skriva in inriktningen på byggforskningen i framtiden?
Fru talman! Vi får ju välja. Inga Berggren har ju i interpellationen sagt att det är viktigt att man behandlar byggforskningen i ett större forskningspolitiskt sammanhang. Det kommer vi inte att kunna göra om vi skall ha siktet inställt på att ge de slutliga beskeden i en proposition i vår eller i vårpropositionen. Det kommer att ta lite längre tid. Och jag menar ju att det är värt att lägga ned ytterligare några månader på det här för att få en ordentlig, genomtänkt, långsiktig lösning på ett område som vi är överens om är viktigt. Min tanke när det gäller byggföretagens forskning är den att på området finns det mer att forska om. Det här är ett väldigt viktigt område. Det finns också brister i kunskapsöverföringen av den kunskap som ändå finns om hur man bygger och inrättar bostäder och lokaler. Det är en viktig uppgift för byggforskningen, men också för oss andra som är aktiva på det här området. Det blev inte så att säga de blodiga knivarnas diskussion, det här, och jag tror att det beror på att Inga Berggren och jag nog är ganska överens om den här hanteringen. Jag ser fram emot att få diskutera det här med Inga Berggren när vi har haft den tid som behövs för att få fram ett bra, långsiktigt förslag och en bra, långsiktig inriktning på byggforskningen.

Fru talman! Överlastade kärror med kvinnor och barn på flykt. En krigsmaskin som dödar, slår sönder och terroriserar. Etnisk rensning, oförsonlighet och lögn som politikens redskap. Krypskyttar och massgravar. Detta har hänt i dessa dagar i vår egen världsdel, i Europa. Detta är den ödesdigra verklighet som åter kommer att spelas upp framför våra ögon om inte förhandlingarna i Rambouillet leder till resultat och lägger grunden till en fredlig utveckling. Det påminner oss om vad politik - också utrikespolitik - ytterst handlar om: människors vilja att leva i trygghet, att få sina rättigheter respekterade och att ha en chans att förverkliga sina drömmar. Men i dag är Balkan ett tragiskt särfall i Europa. Övriga Europa har under det senaste årtiondet haft en dynamisk politisk och ekonomisk utveckling. Det är hög tid att Balkan finner sin plats i det moderna Europa. Fru talman! Sveriges insatser kring Östersjön, i EU, på Balkan och globalt visar hur förutsättningarna för vår utrikespolitik förändrats. Utrikes och inrikespolitik flyter samman. Sambandet mellan politik och ekonomi blir tydligare, liksom den ekonomiska utvecklingens roll för demokrati och säkerhet. Utrikespolitik är såväl handel och investeringar som utvecklingssamarbete och migration. Detta återspeglas också i Utrikesdepartementets nya organisation. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen ger oss möjlighet att verka för en kontinent präglad av demokrati, solidaritet och öppenhet. Utvidgningen och EU:s kontakter med Ryssland skall bidra till att ena det Europa som alltför länge varit delat. Vi vill bidra till att forma en union nära medborgarna genom ett aktivt arbete för sysselsättning, jämställdhet, miljö och konsumentskydd. Ordförandeskapet år 2001 blir en ny milstolpe i det svenska EU Rörelseriktningen i den internationella utvecklingen är i grunden positiv och hoppingivande. Antalet väpnade konflikter minskar, särskilt mellan stater. Barnadödligheten går ned. Det internationella arbetet för hållbar utveckling fördjupas. Vi ser en växande värdegemenskap kring demokrati, mänskliga rättigheter, folkrätt och frihandel. Försvarsberedningen har konstaterat att Sveriges säkerhetspolitiska situation är god. I ett tioårsperspektiv är ett invasionsföretag mot hela eller delar av Sverige inte möjligt att genomföra. Samtidigt återstår långsiktiga hot. Klyftorna ökar. Rovdrift hotar vår globala miljö. Ekonomisk osäkerhet i Asien, Ryssland och Latinamerika sänder chockvågor genom världsekonomin. Väpnade konflikter måste förebyggas genom att bakomliggande orsaker angrips med alla de politiska, ekonomiska och militära instrument som står till världssamfundets förfogande. Utvecklingssamarbete, handelspolitik och konfliktförebyggande arbete är viktiga redskap i vår samlade utrikespolitik. De måste ständigt utvecklas för att möta de förändringar som globaliseringen medför. Sveriges omfattande bistånd har vunnit respekt i omvärlden. Den utvärdering som ägt rum under senare år kommer att föras vidare i en parlamentarisk översyn. Regeringen vill med en aktiv handelsfrämjande politik stimulera ekonomisk utveckling och sysselsättning. Utrikespolitiken bidrar så till vår egen materiella välfärd. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Ett handlingsprogram för konfliktförebyggande åtgärder utarbetas nu. Fru talman! Regeringen vill stärka samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling i vårt närområde. Under ett halvsekel var Östersjön en vallgrav mellan öst och väst. Samma hav förenar i dag fria länder och människor genom växande handel, kulturutbyte, politiskt samarbete och kontakter mellan kommuner, företag och folkrörelser. Ett nätverk av samarbete blir ett skyddsnät för freden. Trots den ekonomiska krisen i Ryssland har Östersjöregionen förutsättningar att på sikt bli ett av Europas mest dynamiska tillväxtområden. Utöver tidigare omfattande insatser anvisar regeringen under de närmaste fem åren ytterligare 1 miljard kronor för att utveckla näringslivet och höja välståndet i regionen. Regeringen har tillsatt en Östersjöberedning som kommer att utarbeta riktlinjer för hur dessa medel skall användas. I Östersjöområdet håller säkerhetsmönstren fortfarande på att formas. Principen om varje stats rätt att själv välja säkerhetspolitisk väg är av grundläggande betydelse. Ansvaret att se till hela Europas säkerhet reducerar inte denna rätt. Europas säkerhet är odelbar. Säkerheten också i vår del av kontinenten är en angelägenhet för hela Europa och Nordamerikas länder. Ryssland är en del av Europa och måste också vara en del av en alleuropeisk säkerhetsordning. Östersjöstaternas råd, som i fjol fick sitt sekretariat i Stockholm, är ett allt viktigare samarbetsforum. En aktionsgrupp under svensk ledning bygger upp samarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet. En regional Agenda 21 blir verklighet. På svenskt initiativ görs särskilda insatser för att skydda utsatta barn. En konferens med ministrar ansvariga för familje och barnfrågor hålls i Stockholm senare i vår. Under Finlands ordförandeskap kommer EU att utveckla sin nordliga dimension. Detta skapar förutsättningar för att stärka såväl Östersjöstaternas råd som det arktiska rådet och Barentsrådet. Ryssland har utvecklats positivt, även om det fortfarande finns utestående frågor dem emellan. Ryssland bör snarast underteckna gränsfördragen med Estland och Lettland, och det ryska parlamentet bör ratificera gränsavtalet med Litauen. Estland och Lettland tar med stöd från Sverige och andra länder viktiga och nödvändiga steg för att integrera de ryskspråkiga befolkningsgrupperna i sina samhällen. Regeringen stöder Rysslands inlemmande i det europeiska samarbetet. Regeringen arbetar för att utvidga samarbetet på regional och lokal nivå och stöder det sociala reformarbetet. Sverige deltar aktivt i EU:s arbete på en Rysslandsstrategi för bl.a. handel, ökad kärnsäkerhet och demokratistöd. Det är av största betydelse att ett demokratiskt Ryssland går vidare för att skapa en väl fungerande rättsstat och en socialt hållbar marknadsekonomi. Under mottot "Sverige-Polen: Östersjögrannar i det nya Europa" gör regeringen i år en bred satsning för att stärka banden mellan Polen och Sverige. Det är av stor vikt att både Polen och Tyskland aktivt deltar i samarbetet mellan Östersjöregionens länder. Det nordiska samarbetet har fått ökad betydelse och ny dynamik genom Sveriges och Finlands medlemskap i EU. Sverige har lämnat över ordförandeskapet för det nordiska regeringssamarbetet till Island. Vi har kunnat bidra till att ge samarbetet en målmedveten och strategisk inriktning. Norden är en viktig utgångspunkt för ett vidare internationellt engagemang. Det nordiska samarbetet stimuleras också genom en allt närmare samverkan med de baltiska länderna. Fru talman! Regeringen vill stärka samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling i hela Europa. Sverige har en europeisk identitet och ett europeiskt ansvar. Det aktiva engagemanget i Europeiska unionen är det viktigaste uttrycket för vår vilja att ta ansvar för Europa. Medlemskapet i EU gagnar vårt land. Det förbättrar våra möjligheter att ta till vara våra ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Regeringen avser att bedriva en aktiv och framåtsyftande EU-politik. Under de närmaste åren står EU inför omvälvande förändringar. Regeringen vill aktivt verka för att unionen utvidgas samtidigt som samarbetet fördjupas och vidareutvecklas. EU:s arbetssätt och institutioner måste reformeras. Starka och effektiva institutioner är ett intresse för medlemsländer som Sverige. Under det svenska ordförandeskapet 2001 kommer Sverige att verka för att Europeiska unionen bättre kan möta 2000-talets krav. EU ändrar karaktär. Frågor som ligger medborgarna nära - sysselsättning, miljö, jämställdhet, konsumentpolitik, brottsbekämpning - har blivit alltmer centrala i unionen. Med en sådan utveckling ökar också det folkliga stöd vi vill se för EU. Europaparlamentet spelar en viktig roll för ett öppet EU. Ett högt deltagande i parlamentsvalet i juni stärker medborgarnas röst i Europa. Den svenska regeringen bidrog aktivt till att driva fram överenskommelsen om sysselsättning i Amsterdamfördraget. På denna gemensamma grund utarbetas nu mål och riktlinjer för att bekämpa arbetslösheten på EU-nivå och i nationella handlingsplaner. Förhandlingarna inom Agenda 2000 bör slutföras redan i vår. De bör underlätta utvidgningen, en bättre användning av EU:s resurser och en rättvisare bördefördelning. Jordbrukspolitiken måste reformeras. Utvidgningen av EU har högsta prioritet för regeringen. Vi måste motverka nya skiljelinjer i Europa både genom en framgångsrik utvidgningsprocess och genom att EU:s samarbete stärks med de europeiska länder som inte omfattas av utvidgningen. Det är ett vitalt svenskt intresse att länderna i vår närhet inlemmas i det nya Europa. Estland har, liksom Polen, inlett formella förhandlingar om medlemskap i EU. Lettland och Litauen har genomfört viktiga reformer för att uppfylla kraven för medlemskap. Dessa länder bör snarast inbjudas att delta i de formella förhandlingarna. Införandet av euron var ett historiskt steg för Europa. Det är viktigt också för Sverige att EMU blir framgångsrikt. Beslut om ett svenskt deltagande i EMU:s tredje steg skall underställas folket i val eller folkomröstning. Regeringen satsar under året 20 Genom EU:s inre marknad vill vi vara med om att skapa en modern, öppen och effektiv ekonomi - till nytta för unionens medborgare, och också för människor utanför unionen. Regeringen avser driva på utvecklingen av den inre marknaden, ett unikt och framgångsrikt projekt, som gynnar ekonomisk utveckling och sysselsättning. Regeringen fortsätter arbetet för en bättre konkurrensövervakning. Reglerna om statsstöd måste respekteras bättre, och mer effektiva och rättvisa regler för offentlig upphandling måste tillämpas. Den ekonomiska kontrollen måste stärkas. Hållbar utveckling och integrering av miljöaspekter i EU:s politik på olika områden har blivit ett mål för unionen. Regeringen kommer att arbeta för att miljöreglerna i Amsterdamfördraget får ett starkt genomslag, t.ex. genom effektiva åtgärder mot försurningen. Att utveckla och utvidga den europeiska värdegemenskapen om demokrati och mänskliga rättigheter har sedan grundandet 1949 varit Europarådets huvuduppgift. Regeringen har tillsatt en nationalkommitté för att samordna aktiviteter i Sverige inför organisationens 50-årsjubileum. På svensk-norskt initiativ har Europarådet beslutat om ett europeiskt barnprogram. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE - har en viktig konfliktförebyggande roll bl.a. genom fältverksamhet och den särskilde högkommissarien för nationella minoriteter. I Kosovo står OSSE nu inför sin hittills största och mest krävande uppgift. Personal från över 30 länder samverkar i ett för regionen och Europa avgörande skede. Jag förmodar att vi kommer tillbaka till Kosovo senare under debatten. Sverige är, efter beslut i FN:s säkerhetsråd, berett att medverka i en fredsfrämjande insats för att en överenskommelse om Kosovo skall kunna genomföras. Nato har efter det kalla kriget genomgått en dynamisk förändring. Det gäller såväl uppgifter som organisation och medlemskrets. Insatsen i Bosnien - till vilken Sverige fortsätter att lämna ett stort bidrag - har gett Nato en ny och central roll för krishantering i samarbete med länder utanför alliansen.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 Den minskar spänning och ökar säkerheten i vår del av Europa. Vi har själva valt vår politik och definierar dess närmare innebörd. Militär alliansfrihet innebär inte utanförskap. Sverige deltar konkret och aktivt i samarbetet för att främja fred och förebygga konflikter såväl i Europa som globalt. Regeringen vill stärka den europeiska förmågan till krishantering. EU har - med sin bredd och värdegemenskap - en stor potential på detta område. På Sveriges och Finlands förslag har krishantering skrivits in som en EU-uppgift i Amsterdamfördraget. En intensiv diskussion förs nu i Europa om dessa frågor. Regeringen välkomnar detta. I första hand gäller det att stärka ländernas gemensamma vilja att agera. Vi är också beredda att se över beslutsformer och institutionella lösningar för krishantering. En klar skiljelinje mellan krishantering och territorialförsvar bör upprätthållas. Fru talman! Regeringen vill stärka samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling globalt. Vår strävan är att också på denna nivå skapa en samarbets och säkerhetsordning som bygger på en allt starkare värdegemenskap. FN:s säkerhetsråd är kärnan i den internationella säkerhetsordningen. FN:s ansvar är ytterst att stå som garant för folkrättens primat i världspolitiken. Det är säkerhetsrådet som har till uppgift att besluta om militär våldsanvändning, förutom i fall av självförsvar eller i extrema nödsituationer. Detta gäller oavsett vem som har uppdrag att leda den fredsfrämjande insatsen. Som medlem av säkerhetsrådet under de gångna två åren såg Sverige som sin främsta uppgift att stärka rådets vilja och förmåga att ta sitt fulla ansvar för internationell fred och säkerhet. Vi kunde i många frågor bidra till att viktiga resultat uppnåddes. Samtidigt fick vi en handfast erfarenhet av de problem som säkerhetsrådet står inför. Ibland har nödvändiga rådsbeslut blockerats. Ibland har rådet ställts åt sidan. Lärdomarna från denna period i säkerhetsrådet är en tillgång i vårt fortsatta FN-engagemang, som förblir en hörnsten i vår utrikespolitik. Det svenska FN-arbetet präglas av en helhetssyn. Fred, säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter, humanitärt arbete och hållbar utveckling är i ett långsiktigt perspektiv oskiljaktiga. Centralt för regeringens FN-politik är att verka för att FN stärks och reformeras. Sverige har tilldelats en ledande roll i arbetet för att reformera säkerhetsrådet. Medlemsstaterna måste uppfylla sina finansiella åtaganden. FN:s konfliktförebyggande arbete behöver utvecklas. Respekt för de mänskliga rättigheterna bör genomsyra FN:s arbete. Särskild uppmärksamhet måste fästas vid barnens rättigheter och livsvillkor. En strategi för fattigdomsbekämpning bör antas av Millennieförsamlingen år 2000. Det humanitära biståndet är en del av det internationella arbetet för fred, demokrati och utveckling. Indiens och Pakistans kärnvapenprov har visat att hotet från massförstörelsevapen har förnyad aktualitet. Vårt mål är en värld fri från massförstörelsevapen. Regeringen verkar aktivt för att stärka det internationella samarbetet för icke-spridning och nedrustning av kärnvapen. Åttanationsinitiativet anvisar en pragmatisk väg mot kärnvapennedrustning. Det lyfter fram det nära sambandet mellan att förhindra spridning och kärnvapenstaternas åtaganden om nedrustning och avskaffande av alla kärnvapen. Vi har också sett vad kemiska och biologiska vapen kan åstadkomma i händerna på Saddam Hussein eller terrorister i Tokyos tunnelbana. Vi måste ha en strategi för att möta nya hot, såsom terrorister med massförstörelsevapen eller angrepp på informationssystem. Det internationella samarbetet måste stärkas, inte minst kring konventionerna om förbud mot kemiska och biologiska vapen. Sverige var pådrivande för att få till stånd Ottawakonventionen om ett totalförbud för antipersonella landminor. Vi har en ledande roll i arbetet för minröjning och stöd till minoffer. Nedrustning och rustningskontroll är en viktig uppgift också i Europa. De förhandlingar om två viktiga avtal som skall avslutas i år - Wiendokumentet och CFE-avtalet om konventionella vapen - är av stor betydelse också för Sveriges säkerhet. Regeringen verkar för en mer restriktiv vapenexport genom att bl.a. söka vidareutveckla EU:s uppförandekod. Sverige arbetar också tillsammans med andra länder för verkningsfulla åtgärder mot det stora lidande som spridningen och användningen av lätta vapen orsakar i dagens konflikter. Fru talman! Respekten för de mänskliga rättigheterna skapar en fast grund för fred och säkerhet. Detta perspektiv skall genomsyra vår utrikespolitik. Det är lika viktigt i vårt arbete i Europa som globalt och i vårt bilaterala samarbete med andra stater. Rasism i alla dess former skall bekämpas, hårt och kompromisslöst, här hemma och utanför våra gränser. Projektet Levande historia handlar om att aldrig glömma. Det handlar om att dra slutsatser för vår egen tid. Regeringen fullföljer detta arbete. Jämställdhet är ett prioriterat mål för regeringen. Här är vägen lång att gå i en värld av diskriminering, utbrett våld och förtryck av kvinnor. I arbetet för mänskliga rättigheter skall vi bidra till att utveckla det internationella normsystemet och handla i konkreta fall när dessa normer kränks. Regeringen agerar ofta inom EU för att förstärka de mänskliga rättigheterna. Amsterdamfördraget har fastlagt att EU bygger på frihet och respekt för de mänskliga rättigheterna, som måste iakttas av såväl dagens som framtidens medlemsstater. I år är det tio år sedan konventionen om barnets rättigheter antogs. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har fått så stor anslutning. Den översyn av barnfrågor som regeringen påbörjat syftar till att barnens bästa skall genomsyra Sveriges utvecklingssamarbete. Regeringen verkar för ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som förbjuder användning av soldater under 18 år. Kampen mot dödsstraffet skall fortsätta med kraft. Regeringen vill se ett universellt förbud mot denna förkastliga kvarleva från en förgången tid. Det är glädjande att flera länder under det senaste året avskaffat eller upphört att tillämpa dödsstraffet, som dock fortfarande är i bruk i skrämmande stor utsträckning i flera länder. Romstadgan om en internationell brottmålsdomstol är ett viktigt genombrott för att minska risken för straffrihet för grova brott mot folkrätten. Nationell suveränitet får inte hindra lagföring av dem som begått brott mot folkrätten. Fru talman! Internationell samverkan krävs för att förebygga och hantera kriser. Multilateralismen måste försvaras. FN har en nyckelroll. Stormakterna måste ta sin del av ansvaret. Regionala organisationer spelar en allt viktigare roll. WTO kan bidra till sunda och tydliga spelregler i en globaliserad ekonomi. Det är av stor vikt att WTO går vidare och öppnar marknader och därmed stimulerar handel, investeringar och tillväxt. Sverige förespråkar en ny stor förhandlingsrunda under året. De globala ekonomiska problemen ställer krav på samtliga världens länder att ta ansvar för att efterfrågan och därmed tillväxten hålls uppe. IMF och Världsbanken kan bidra till att förebygga kriser genom att skapa förutsättningar för politisk och ekonomisk stabilitet och utveckling. Det internationella finansiella systemet måste reformeras. Regeringen kommer att aktivt delta i arbetet för att stärka Bretton Woods-institutionerna och förbättra samarbetet dem emellan. Det är en prioriterad uppgift för regeringen att stärka de internationella åtagandena för hållbar utveckling. Beslutet i Kyoto 1997 om att i-länderna skall minska utsläppen av växthusgaser måste genomföras. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för miljöinvesteringar i u-länderna. Sverige välkomnar ett positivt engagemang från Förenta staterna i det multilaterala samarbetet. Detta gäller såväl FN och de internationella ekonomiska organisationerna som europeisk säkerhet och samarbetet i vårt eget närområde. Regeringen vill ha en stärkt politisk dialog med Latinamerika. Vi fäster stor vikt vid det toppmöte som i år anordnas mellan EU, Latinamerika och Karibien. Sverige har fått en ledande roll i arbetet för att samordna återuppbyggnaden efter orkanen Mitchs härjningar i Centralamerika. Regeringen är i maj värd för en internationell konferens som skall lägga grunden till en ny utvecklingsstrategi för de drabbade länderna. Afrika genomgår omvälvande förändringar. På flera håll pågår krig och kriser, med stort mänskligt lidande som följd. Samtidigt är demokratisering och ekonomiska reformer en lika påtaglig realitet i Afrika som konflikter och krig. En lösning av de djupgående konflikterna i Stora sjö-regionen, Angola, Afrikas horn - där vi nu tyvärr verkar se en farlig eskalering - Sierra Leone och Guinea Bissau kräver stora internationella insatser. Sverige är här starkt engagerat, i FN, i EU och i Bretton Woods-institutionerna samt i ett direkt partnerskap med afrikanska länder. Under året görs en särskild satsning för ett brett samarbete med Sydafrika. Sverige främjar den kulturella dialogen mellan Europa och muslimska länder och deltar aktivt i det av EU initierade Medelhavssamarbetet. Det kan på sikt bidra både till säkerhet i Europa och till ökat välstånd söder och öster om Medelhavet. Den palestinsk-israeliska konflikten är ännu efter ett halvsekel olöst. Fredsprocessen har gått i stå. Vad som nu krävs är politisk vilja hos båda parter, särskilt hos den starkare parten, Israel. Det krävs också ett mer bestämt engagemang från omvärlden. Israel har rätt till säkra och erkända gränser. Palestinierna har rätt att bilda en egen stat. Israels folkrättsstridiga bosättningspolitik måste upphöra. Interimsavtalet och Wye River-överenskommelsen, liksom förhandlingarna om slutlig status, måste genomföras. Ansvaret för Irakfrågan måste återgå till FN:s säkerhetsråd. Irak får inte tillåtas behålla, utveckla eller använda massförstörelsevapen. Samtidigt måste vi söka skydda Iraks folk - som så länge plågats - från följderna av Saddam Husseins förödande politik. Detta gäller inte minst den kurdiska befolkningsgruppen i norra Irak. Den ekonomiska kris som i fjol drabbade flera länder i Asien var inte unikt asiatisk. Länder världen över står inför liknande problem. De måste mötas med demokrati, fungerande finansiella system och sociala skyddsnät. Förhandlingarna om Östra Timor tycks nu ha fått ny dynamik. Den indonesiska regeringens vilja att nu beakta östtimoresernas önskemål om områdets framtid är ett välkommet steg i rätt riktning. Sverige har det senaste året varit aktivt i att främja en dialog med Indonesien och med Portugal om konflikten. Genom reformer vinner länderna i Asien förnyad styrka. För Sverige skapas därmed nya politiska och ekonomiska möjligheter. Regeringen kommer att i en skrivelse till riksdagen lägga fram ett förslag till en svensk Asienstrategi. Fru talman! I regeringens aktiva utrikespolitik förenas internationell solidaritet med värnet av våra egna intressen. De demokratiska och sociala ideal som är grunden för vårt eget samhälle och för det europeiska fredsprojektet måste också få genomslag globalt. På samma sätt som solidaritet skall prägla vårt svenska samhälle måste solidaritet också prägla vår utrikespolitik. Utrikespolitiken stärker vår säkerhet. Den bidrar också till ekonomisk utveckling och sysselsättning i Gamla hot och problem träder nu i bakgrunden, men nya tillkommer. Den militära spänningen minskar, men hotet från terrorism och spridning av massförstörelsevapen består. Säkerheten i vårt grannskap ökar, men konflikter på annat håll fortsätter att skapa stort mänskligt lidande och flyktingströmmar som även når oss. Framsteg sker på miljöområdet, men risken för klimatförändringar ökar. Den globala ekonomins tillväxt skapar ökad välfärd, men klyftorna växer. Gamla hinder och begränsningar faller bort och nya öppningar skapas. Sverige har kanske aldrig haft så stora möjligheter som i dag att i samverkan med andra länder bidra till fred, frihet och framtidstro. Vi har den vilja och de verktyg som krävs för att ta till vara dessa möjligheter - i närområdet, i Europa och globalt. I samarbete bygger vi vår gemensamma säkerhet, och i samarbete bygger vi vår gemensamma framtid.

Fru talman! Ärade åhörare! Utrikesministerns tal andades optimism, framtidstro och en stor dos diplomati. Jag har en viss förståelse för att Sveriges utrikesminister inte alltid kan tala samma klarspråk som en miljöminister, men jag skulle önska mig en något mer nyanserad bild av utvecklingen inom EU, i Europa som helhet och i den värld som sträcker sig långt utanför Europas gränser. Det är inte svårt att teckna en mörk bild av tillståndet i världen i dag. Det går naturligtvis också att finna ljusglimtar, men tyvärr måste vi konstatera att demokrati och mänskliga rättigheter saknas i stora delar av världen samtidigt som köns och klassorättvisorna är lika stora som någonsin förut. Låt mig bara göra några nedslag bland de 30 paragraferna i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna. De visar hur människor dagligen drabbas av våld och förtryck. I hur många länder i världen kan vi säga att envars rätt till liv, frihet och personlig säkerhet garanteras - som det står i artikel 3? Människors frihet är beskuren av politiskt förtryck. I hälften av världens länder sitter människor fängslade på grund av sina åsikter. I en tredjedel av dessa länder förekommer regelmässigt tortyr av fångar. Dödsstraffet är fortfarande vanligt. Avrättningar skedde förra året i 40 länder. I minst 70 länder finns dödsdömda fångar. I Kina avrättas människor för obetydliga brott, som t.ex. stöld. Minst 2 495 människor dömdes till döden och 1 644 avrättades förra året. Bland de avrättade fanns sådana som dömts för brott mot staten, dvs. politisk opposition mot enpartistaten. I USA avrättades 74 fångar i 16 stater under 1998, och mer än 3 300 sitter alltjämt i dödscell. Den 4 februari i år avrättades Sean Sellers för brott som han begick när han var 16 år gammal. Internationell rätt förbjuder dödsstraff mot dem som var 18 år eller yngre när de begick brott. I USA har man avrättat tio minderåriga kriminella sedan 1990, vilket är fler än resten av världen tillsammans. I artikel 5 i deklarationen står det följande: "Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning." I Turkiet är omfattande och systematisk tortyr ofta förekommande. Kurdiska aktivister har dött i häkte eller har uppgivits vara försvunna sedan de gripits. Minst 20 dödades förra året under omständigheter som tyder på att de lagstridigt avrättades. Den 16-årige Murat Yigit torterades på en polisstation i Ankara då han kvarhölls där i januari. Han uppgav att poliserna hade bundit för hans ögon, klätt av honom naken, dränkt in honom med kallt vatten, slagit honom på fotsulorna, givit honom elchocker mot penis och velat tvinga honom att underteckna en bekännelse om en rad brott. Leyla Zana och ytterligare tre f.d. parlamentsledamöter för Demokratiska partiet sitter fortfarande fängslade i Ankara, dömda 1994 till 15 års fängelse för påstått medlemskap i PKK. Under en upprörande bristfällig rättegång lades inga bindande bevis fram mot dem, och de tycks ha fängslats framför allt för sin kritik av den statliga turkiska politiken i de kurddominerade sydöstra provinserna. Artikel 14 föreskriver att "envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse". Flyktingströmmarna i världen går till största delen från fattiga länder till lika fattiga länder i närområdet. I många länder förvägras flyktingar rätten att söka asyl. Men i vår världsdel avvisar vi regelmässigt och dagligen flyktingar till Iran, Pakistan, Colombia, Peru, Algeriet, Bangladesh, Nigeria och många andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks på ett systematiskt sätt. Sveriges egen flyktingpolitik utgör inget undantag. Endast ca 2 000 av 300 000 flyktingar från krigets Kosova har kommit till Sverige. Vi är numera en lydig medlem i det "Fort Europa" som håller på att byggas upp inom den europeiska unionen. "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet", står det i artikel 19. Och i artikel 23 står stadgat envars rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. Zafarayab Ahmed är journalist och aktivist för mänskliga rättigheter i Pakistan. Efter att ha skrivit om en tioårig pojke som sålts till slavarbete i en mattfabrik har Ahmed arresterats och åtalats. Ett tusental arbetare som hör till Sydkoreas två största fackföreningar har hotats med massarresteringar av myndigheterna om de fullföljer sin strejk. Polis och militär kan komma att användas mot de strejkande, som protesterar mot privatiseringar och uppsägningar och för ett utbyggt socialförsäkringssystem. I Colombia "försvann" minst 140 människor förra året sedan de tagits av säkerhetsstyrkor eller halvmilitära grupper. Ledaren för jordbruksarbetarnas fackförening Ramón Osorio Beltran, som också är medlem i det colombianska kommunistpartiet, greps i januari 1998 tillsammans med fyra andra personer men frigavs i februari. Två månader senare "försvann" Beltran i Medellín när han tillsammans med sin yngste son greps av tungt beväpnade män. Fru talman! Denna korta genomgång av förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna är inga undantag i en god värld. Det handlar om ett mönster av förtryck som existerar i många fler länder än de här uppräknade. Till detta skall läggas att miljarder människor lever i fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet och könsdiskriminering och förvägras sjukvård och undervisning - även i rika och högt utvecklade länder. Kvinnoförtrycket är en realitet. Två tredjedelar av alla analfabeter är kvinnor, och två miljoner flickor könsstympas varje år. 80 % av alla dem som flytt undan krig och katastrofer är kvinnor. Samtidigt finns en omätbar rikedom samlad hos ett fåtal människor. Den rikaste femtedelen av världens befolkning delar på 80 % av världens inkomster, samtidigt som den fattigaste femtedelen - varav majoriteten är kvinnor - delar på drygt 1 % av världens inkomster. Så orättvis är den värld där kapitalismen som system sägs ha vunnit kampen om världsherraväldet. Så sent som i går rapporterade medierna att antalet fattiga ökar. Mer än 1,3 miljarder människor lever på mindre än 1 dollar om dagen. Vad gör de rika länderna? Jo, inom OECD - världens 29 rikaste länder - har biståndet minskat från 0,33 % av BNP till 0,22 %. Även här har Sverige varit lydigt och skurit ned år efter år, oavsett om kristdemokrater, moderater, folkpartister, socialdemokrater eller centerpartister har varit ansvariga. Vi får aldrig dölja att välståndet i vår del av världen till stor del bygger på fattiga länders underordning. Om arbetarna som syr handsydda läderfotbollar får rimliga minimilöner ökar priserna på fotbollar i väst. Anledningen till att t.ex. Ikea kan sälja en del varor så billigt är att barn utnyttjas i fabriker i Pakistan och Bangladesh. De fattiga länderna är fast i en skuldfälla. Världsbanken, Valutafonden och privatägda storbanker dikterar de politiska villkoren i tredje världen och ställer krav på en nyliberal ekonomisk politik som leder till ökad arbetslöshet och minskade offentliga utgifter. Det skulle vara en välgärning om regeringen gav sitt stöd till skuldavskrivningskampanjen Jubel 2000. Det skulle visa att Sverige är ett land som vågar stå upp mot de stora kapitalintressena, som vågar ta ställning för den globala rättvisan och för en ny ekonomisk världsordning. I stället har vi alltmer anpassats till den rika västvärld som ser som sin främsta uppgift att skydda sina egna företags intressen. Ett exempel på detta är förhandlingarna om ett multilateralt investeringsavtal som pågick fram till oktober förra året. Här försökte världens rikaste länder slutföra förhandlingar om ett MAI-avtal som på punkt efter punkt skulle stärka storföretagens ställning och minska utrymmet för demokratiska beslut. Det var en välgärning av den franska regeringen att se till att förhandlingarna inte slutfördes. Men äran för att MAI-avtalet stoppades skall i första hand tillfalla den globala solidaritetsrörelse som visade att det går att tvinga fram ett mått av öppenhet kring förhandlingar som vissa vill föra i tysthet. Det går att stoppa beslut som så otvetydigt går emot en stark folkopinion. Den starka opposition som finns i fackföreningar, miljöorganisationer, kyrkliga organisationer och solidaritetsrörelser mot den orättvisa världsordningen är mycket värdefull. För att vara före detta miljöminister talade utrikesministern anmärkningsvärt lite om vikten av att bekämpa miljöförstöringen. Man måste ändå problematisera lite mer än att påstå att världens länder måste ta ansvar för att "efterfrågan och därmed tillväxten hålls uppe". En stor del av den tillväxt vi ser i dag leder till miljöproblem som kan omöjliggöra målsättningar och åtaganden för en hållbar utveckling. Förbrukning av ändliga resurser, klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser, trafikmönster som bygger på flyg och vägtrafik - allt detta leder till irreparabla miljöskador. "När den sista grenen brutits och det sista vattnet förorenats och den sista vindpusten förgiftas - då förstår ni att pengar inte går att äta." Fru talman! Utrikesministern uppehåller sig i sitt tal huvudsakligen kring Europa och EU. Till min förvåning noterar jag att utrikesministern inte tycks se några som helst problem med EU-medlemskapet. Det finns ingen antydan av kritik mot bristande demokrati och folklig förankring, ingen kritik mot långa avstånd till beslutsfattarna och detaljinriktade beslut av klåfingriga EU-tjänstemän. Bedrägerier och korruption verkar inte finnas i det EU som utrikesministern beskriver, ej heller några problem med bristande öppenhet och offentlighet. Möjligtvis oroas utrikesministern av att EU:s institutioner inte är tillräckligt "starka och effektiva"! Det som är än allvarligare är att utrikesministern inte heller ser hur EU-medlemskapet lett till en förskjutning från ett tredje-världen-perspektiv till eurocentrering. Om man får tro utrikesministern finns ingenting av "Fästning Europa". Militariseringen av EU och Natos utvidgning tycks vara konfliktfria, och inte heller finns någon kritik mot den gemensamma flyktingpolitik som håller på att etableras genom EU är genom EMU på väg att omvandlas till en superstat, som tar över alltmer av bestämmanderätt från medlemsländerna. Varken EU eller EMU förmår lösa de grundläggande problemen i Europa i dag - arbetslöshet, fattigdom, klasskillnader och försvagad demokrati. Dock vill jag berömma utrikesministern för den uttalade målsättningen att förebygga väpnade konflikter och för en mer restriktiv vapenexport. På vilket sätt anser utrikesministern att denna målsättning bör påverka Sveriges roll som vapenmånglare till konfliktområden? Kanske uppstår en svag rodnad på utrikesministerns kinder när orden om en ljusning för Östtimor fälls. Hur många svenska vapen har använts för att döda motståndare till den indonesiska regimen? Utrikesministern tycks vara odelat positiv till Natosamarbete men avfärdar medlemskap - "Sveriges militära alliansfrihet består". Det beskedet tackar vi naturligtvis för, särskilt som vi vet att det finns krafter som vill inlemma Sverige under Natos kärnvapenparaply. Mot bakgrund av den positiva beskrivningen av Europa är positiv för freden och utvecklingen i Europa. Fru talman! Sverige kan nu lägga två år av medlemskap i FN:s säkerhetsråd bakom sig. Jag vill gratulera regeringen och Utrikesdepartementet till ett väl förrättat värv. Många av oss har säkert också förstärkts i uppfattningen att en reformering och demokratisering av FN har blivit alltmer nödvändig. Samtidigt har världssamfundet under dessa år utmanats av den enda kvarvarande supermakten på ett uppseendeväckande sätt. USA, som häftar i skuld till FN, har i praktiken fördröjt ingripanden och försvårat fredsbevarande operationer i FN:s regi. USA har ställt världssamfundet åt sidan genom att avfyra missiler mot Sudan och Afghanistan utan godkännande av Den mest flagranta utmaningen mot säkerhetsrådets och därmed mot folkrättens roll i frågor om internationell fred och säkerhet skedde i december genom USA:s och Storbritanniens militära aktioner mot Irak. Saddam Husseins fruktansvärda brott mot Iraks befolkning och hans hot mot omvärlden får inte mötas med godtyckliga bombningar av civila irakier. En värld där USA tar sig friheten att ingripa militärt utan sanktion från det internationella samfundet - är det en värld vi vill leva i? Vill vi överlåta åt Pentagon att bestämma när militärt våld skall användas? Vårt svar måste vara nej.

Fru talman! Ärade publik! Helhetssyn och konsekvens är utan tvekan nyckelbegrepp i utrikespolitiken, eller borde åtminstone vara det. Säkerhetspolitik, katastrofbistånd, utvecklingssamarbete, handel, näringslivsutveckling, skuldavskrivning, begränsad vapenexport, en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter är nära förknippade med varandra och står i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Det hjälper inte att pumpa in nya fräscha pengar i ett land med stora hjälpbehov, om mer pengar flyter ut ur landet för att betala räntor på skulderna. Det är den situation många länder i dag befinner sig i. Därför måste de rika länderna sluta upp omkring Jubel 2000. Vad tänker utrikesministern göra för att Jubel 2000 skall bli en succé? Alltfler inser att ett av de starka skälen för ett generöst utvecklingssamarbete är säkerhetspolitiskt. Vi kan inte stillatigande åse hur klyftorna växer mellan rika och fattiga länder. Vi kan inte heller känna oss lugna om klyftorna växer alltmer inom länderna. Instabilitet och oro - det som ytligt betraktat ser ut som etniska eller religiösa konflikter - har ofta sin grund i stora sociala orättvisor. Jan Erik Ågren kommer att ta upp säkerhetspolitik och utvecklingssamarbete i sitt tal senare här i dag. Alla är överens om att en rättvisare handel och en sund näringslivsutveckling är det som verkligen kan få utvecklingsländerna på fötter. MAI-avtalet väckte många protester, och förhandlingarna fick så småningom avbrytas, därför att det hade förhandlats fram utan att en hel del av de fattiga länder som skulle bli beroende av det hade kunnat påverka villkoren. Min fråga till utrikesministern är: Kan utrikesministern garantera att det blir bättre för u-ländernas del när omförhandlingar nu skall ske i WTO:s regi? Nödvändigheten av katastrofbistånd beror tyvärr alltför ofta på försummelser från den rika världens sida. Misstanken att de stora katastrofer som vi blivit vittnen till de senaste åren i form av översvämningar och orkaner, som drabbat bl.a. Kina, Bangladesh och Mellanamerika, kan ha sin grund i miljöförstöring och växthuseffekt har inte kunnat motbevisas. Tycker utrikesministern och f.d. miljöministern från den utgångspunkten att överenskommelserna i Kyoto gick tillräckligt långt? Är det verkligen konsekvent att de länder som förbrukar mångdubbelt mer energi och släpper ut mängder av avgaser skall kunna köpa sig fria i viss utsträckning genom att förlägga en del av sina nedskärningar till u-länderna? Visst är det bra att u-länderna får hjälp att utveckla sin miljöteknik, men det får inte innebära att vi som bor i i-länderna kan ta ett mindre ansvar för de förändringar som måste ske. När konflikter inte kan lösas med fredliga medel utan övergår i våldshandlingar och krig innebär det ett omätligt mänskligt lidande och ett resursslöseri utan all like. Det som har byggts upp under årtionden spolieras ofta på en mycket kort tid. Vi har sett det hända i vår närhet, i Bosnien och i Kosovo. Situationen där kommer Margareta Viklund att återkomma till något senare här i dag. I Afrika har vi sett våldet, kriget och förtrycket av de mänskliga rättigheterna ta överhanden i interna konflikter i det ena landet efter det andra. Jag kan bara nämna vad som händer sedan ungefär fem år tillbaka. Vi har sett ett folkmord i Rwanda som kanske saknar sin motsvarighet. Vi har sett hundratusentals människor på flykt i Burundi och i Republiken Kongo. Det som följer i spåren av dessa inre konflikter, som ännu inte på något sätt är avlutade, är att människor drabbas av humanitära katastrofer och att de mänskliga rättigheterna förtrampas varje dag, att människor kommer i kläm på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt. Jag kan fortsätta med att nämna Angola som återigen går fel väg efter det långvariga krig då vi hade förhoppningar om att man skulle nå en överenskommelse där de olika parterna skulle kunna samarbeta för en fredlig utveckling. Nu vet vi att förutsättningarna för en sådan utveckling har blivit betydligt mindre. Jag vill också nämnda det som händer i Kongo Brazzaville. Ett nödrop har gått ut från de systerkyrkor som under mycket lång tid - ett 70-tal år - har arbetat i landet. Människor får nu sätta livet till och tiotusentals och åter tiotusentals drivs på flykten. Sverige har en roll att spela i dessa konflikter. Jag skall nu för ett ögonblick gå tillbaka till det närmare samarbete som vi måste ha för att vi också ute i världen skall kunna spela en roll. Vad vi gör här i Sverige inrikespolitiskt, vad man gör i Norge, vad man gör i vårt närområde i övrigt och vad man gör i Europa har en oerhört stor betydelse också för utvecklingen i världen. Därför betyder det faktum att vi är med i det nära samarbetet inom EU mycket, inte bara för Sverige, utan det betyder också en del för vår roll i världen. Jag tror att det är nödvändigt att grundtanken med EU, som har gjort unionen till ett lyckat projekt, framhålls med stor skärpa. Fred och försoning skall uppnås genom ett allt tätare samarbete på det ekonomiska och politiska området. Det var det här som var grundtanken, och det är det som har gjort att Europaprojektet har lyckats. Detta måste med skärpa sägas i vårt land där den tanken inte har fått tillräckligt genomslag, enligt mitt sätt att se. Europas länder hade upplevt krig och ofred i århundrade efter århundrade. Frankrike och England hade stått emot varandra under ett hundraårigt krig på 1300 och 1400-talen. På 1800-talet satte Napoleon skräck i hela Europa. Mot slutet av 1800-talet fortsatte Tyskland och Frankrike att i krig efter krig göra upp om gränsområdena, och under början och mitten av 1900-talet vet vi att konflikterna i Europa utvidgades till två krig som blev världsomfattande. Det var ur detta som Europatanken föddes. Det var ur detta som tanken på aldrig mera krig kom fram. Jag menar att det är oerhört viktigt att vi förstår att den inre marknaden, det ekonomiska samarbetet och även det politiska samarbetet är metoder för att föra Europas länder nära varandra och göra dem så beroende av varandra att tanken på krig blir omöjlig. Detta har länderna som har kommit loss från det kommunistiska förtrycket förstått bättre än vad vi har gjort. Därför söker de sig samfällt till den europeiska gemenskapen, till den europeiska unionen. De står på kö för att komma med i detta samarbete. Där menar jag att Sverige har en roll, och jag vet att de flesta av oss är överens om att vi skall arbeta för att detta inlemmande kan ske på ett så bra sätt som möjligt och så snabbt som möjligt. Vi menar att inte bara Estland och Polen skall vara med i första raden, utan att också Lettland och Litauen skall kunna få komma med så snabbt som möjligt. De håller på att förbereda sig för detta, och jag tror inte att porten kommer att vara stängd länge för dessa länder heller. Fredstanken, som har fötts ur det enade Europa, tror jag skulle kunna ha en stor betydelse också i andra delar av världen. Det finns embryon till samarbetsorganisationer på olika håll i världen, i Asien, i Latinamerika och i Afrika. Men det är en lång väg att gå innan de får samma betydelse för att undvika konflikter som EU-samarbetet har fått. Skall det behöva ta lika lång tid för Afrika att uppleva och upptäcka att konflikter leder till katastrof, att väpnat krig leder till att människor måste ta till flykt? Det leder till en oerhörd humanitär katastrof och till ett resursslöseri utan like. På kort tid kan det rivas ned som det har tagit årtionden att bygga upp. Även grundläggande saker som grundläggande utbildning, hälso och sjukvård rivs ned på kort tid därför att allt blir ett enda kaos.

Kan vi förmedla denna vision? Kan vi inom EU och utifrån EU i vårt arbete i världen, i vårt arbete i FN, förmedla visionen om vad som har uppnåtts i vår del av världen? Vi har naturligtvis inte mycket att skryta med. Det har tagit oerhört lång tid. Det som egentligen är grunden för att fred skall kunna uppnås, nämligen den kristna och humanistiska människosyn som gör att de mänskliga rättigheterna respekteras, har det tagit väldigt lång tid för oss i Europa att fullt ut acceptera för vår egen del. Det har gjorts oerhört många felsteg på vägen, och den vision som har funnits när det gäller denna människosyn har inte fullbordats. Nu har vi kommit en liten bit på väg, och det är någonting som är värt att förmedla på ett ödmjukt sätt i samarbete med människor som har en helt annan bakgrund än den som vi har. Men om vi har sett en vision i all sin otillräcklighet, i all sin svaghet, utvecklas och gå framåt, så är det också någonting som är värt att kämpa för och förmedla. Vi har hört här i tidigare tal att de mänskliga rättigheterna förtrampas på många håll i vår värld. Det är någonting som vi måste försöka att komma till rätta med genom att ta små steg varje dag, genom att vara konsekventa i vår analys och vår kritik av de länder som på olika sätt kränker de mänskliga rättigheterna, men också genom att vända ljuset mot våra egna länder, ja, även mot Sverige, för att se om det finns områden - och det gör det - där även vi felar.

Fru talman! I sin bok Sommartankar skriver Václav Havel: "Människans frihet är odelbar -: om den förvägras någon, förvägras den därigenom också människan som sådan och därmed indirekt alla människor. Därför får man inte tiga inför någon ondska eller något våld: att tiga är att samtycka." Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter måste föras konsekvent. Inget land är för litet eller för stort för att kritiseras för brott mot de mänskliga rättigheterna. Inga handelsrelationer är så viktiga att förtryck av individer eller folkgrupper kan förbises. Världen har visserligen blivit mer demokratisk, men fortfarande utgör diktaturer ett hot inte bara mot sina egna medborgare, utan mot internationell fred och säkerhet. I regeringens utrikesdeklaration som just presenterats råder en oförsvarlig tystnad - ett oförlåtligt tomrum. Hur skall vi tolka att regeringen inte med ett enda ord berör den oroväckande utvecklingen under de senaste månaderna i världens största diktatur - Kina? Vad kommer Sverige och EU att välja för strategi, när härskarna i Peking så uppenbart förnedrar den s.k. konstruktiva dialogen? Sverige och EU valde för ett år sedan att inte längre driva frågan om granskning av Kina i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Det kinesiska förtrycket skulle i stället förändras genom en s.k. konstruktiv dialog. Samtidigt som Kina i en till intet förpliktande gest i våras inför president Clintons besök frigav studenten Wang Dan sitter hundratals studenter fortfarande i fängelse efter de brutala upprensningarna på Himmelska fridens torg tio år senare. I somras proklamerades bildandet av Kinas Demokratiska Parti, och under hösten bildades ett tiotal lokalavdelningar av detta parti. Sammanlagt uppgår medlemsantalet till högst ett par hundra personer i ett land med 1,2 miljarder innevånare. Detta fick de kommunistiska ledarna i Peking att slå till med järnhand före jul. Ledarna för det demokratiska partiet dömdes efter snabbrättegång, utan tillgång till försvarsadvokater, till långa fängelsestraff i Kinas Gulag Under de senaste månaderna har också de legala möjligheterna att ge ut tryckta skrifter försvårats radikalt och användningen av Internet begränsats för oliktänkande. Kinas ledare med Jiang Zemin i spetsen har i ett antal uppmärksammade offentliga tal gjort alldeles otvetydigt att varje försök att utmana kommunistpartiet kommer att krossas - alldeles oavsett vad omvärlden kan tänkas anse. Detta måste ses som ett kraftigt bakslag för dem som tror att det går att föra Kina mot demokrati och mänskliga rättigheter genom dialog i det tysta, en dialog som är så tyst att det inte hörs ett knyst av den i regeringens utrikesdeklaration. Regeringen måste presentera sin syn på vilken strategi, som skall användas för att på allvar främja en demokratisk utveckling i Kina. Folkpartiet kräver att Sverige åter bör driva att Kina granskas av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna redan under den kommande sessionen i vår - tio år efter det att den senaste demokratirörelsen i Kina krossades på Jag vill fråga utrikesministern om det var ett rent förbiseende att man inte tog upp världens största diktatur i deklarationen eller om det var ett medvetet val. Fru talman! Likt en ohejdad skogsbrand har konflikterna i det sönderfallna Jugoslavien avlöst varandra. Inga ord kan med rätta beskriva den mänskliga tragedi som drabbar våra medmänniskor i Europas sydöstra hörn även denna vinter. Ingenting på den europeiska agendan kan vara viktigare än att kosovoalbanerna får tillbaka sin fred - nu! Kriget i Kosovo kom inte som någon överraskning. Sedan Kosovo för tio år sedan berövades sitt självstyre har förtrycket bara ökat. Under tiden har kosovoalbanernas folkvalde ledare Ibrahim Rugova, krävt självständighet för att kunna bygga ett fritt och demokratiskt Kosovo. Rugovas fredliga kamp har mötts med tystnad. Men nu när kriget är ett faktum kan omvärlden inte längre svika. Nu måste demokratierna gripa in. Kosovo får inte bli ett nytt Bosnien. Kosovo får inte slukas av härskarna i Belgrad. Folkpartiet anser att FN:s säkerhetsråd inte får stå i vägen för ett sådant ingripande. Milosevic måste, under Natohot om så krävs, tvingas upphöra med övergreppen och dra tillbaka sina trupper från Kosovo. Omvärlden, inklusive Sverige, måste, om det så krävs, vara redo att sätta in militära resurser för att hävda albanerans rättigheter. Därefter måste riktiga förhandlingar om Kosovos framtid och status äga rum. De samtal som under helgen inleddes i Paris kan inte kallas för förhandlingar i egentlig mening. Villkoren är nämligen på förhand dikterade av den s.k. Enligt planen skall Kosovo under en treårsperiod få fullt självbestämmande över skola, polis och sjukvård. Men samtidigt skall Kosovo förbli en del av Serbien, som också i fortsättningen skall ansvara för utrikespolitik och försvar. Kosovoalbanernas kamp för sin egen stat och serbernas ovilja att släppa greppen om Kosovo kommer inte att vara mindre om tre år, allra minst om Milosevic sitter kvar vid makten. Därför kan ingenting vara viktigare för fredsprocessen på Balkan än att delar av f.d. Jugoslavien omvandlas till demokratier, där mänskliga fri och rättigheter respekteras. Så länge Serbiens Milosevic och Kroatiens Tudjman har makten i sina händer kommer Balkan att förbli en oroshärd. Bara om Balkan demokratiseras kommer det att finnas förutsättningar för att alla människor, oavsett ursprung eller tro, kan leva tillsammans inom samma gränser i samma stat. Kriget på Balkan belyser på ett tragiskt men tydligt sätt att freden aldrig kan tas för given. Samtidigt visar EU-samarbetet att krig och konflikter kan förebyggas och aggressiv nationalism hållas tillbaka om den politiska viljan verkligen finns. Under de 50 senaste åren av detta millennium har inte en enda soldat dött i krig mellan länder i Västeuropa. Så har det aldrig tidigare varit i Europas historia! Detta är faktiskt det första halvsekel under detta årtusende som ingen västeuropeisk soldat har fått sätta livet till i krig mellan länder i vår världsdel. Själv föddes jag i slutet av den tid som kallas för mellankrigstiden. Nu kallar vi vår tid för efterkrigstiden. Det låter ju förhoppningsfullt. Men tänk om vi nu lever i en mellankrigstid? Freden är något bräckligt som måste vårdas, inte något vi kan ta för givet. EU är det projekt som skapat denna fred. Från 1950 och fram till i dag har inte, som sagt, någon människa dödats i något krig mellan länder som är medlemmar av EU. I ett längre historiskt perspektiv är detta unikt. EU är dock inte färdigbyggt. Precis som freden måste vi arbeta med att utveckla och förstärka EU. Vi i Sverige har hela tiden möjlighet att påverka förändringarna när det gäller denna utveckling av EU. Den möjligheten skall vi utnyttja! Jag blev lite beklämd när jag lyssnade till Lars Ohlys anförande här, inte minst när han kom in just på EU. Det var mycket av nej, nej, nej. Även hans sista ord i anförandet här från talarstolen var ett nej. utvidgningen är en möjlighet, en historisk chans, att säkra freden och demokratin för kommande generationer i vår del av världen. Den möjligheten får inte gå oss förbi. Den möjligheten är vi satta att ta till vara. Folkpartiet välkomnar därför - naturligtvis - att förhandlingarna om EU-medlemskap har påbörjats med länderna i Central och Östeuropa. Demokratiseringen i Östeuropa är hela Europas angelägenhet. Samtidigt står några av ansökarländerna, bl.a. Lettland och Litauen, utanför den riktiga förhandlingsprocessen. Sverige måste aktivt arbeta för att våra grannländer i Baltikum snarast kan börja förhandla.

När han sade det 1983 blev det ett visst rabalder. Han kritiserades för detta uttalande, - så där skulle man inte yttra sig om andra länder. Det var alltså 1983. Men ingenting har väl skapat en större säkerhet i vår del av världen än när Sovjetunionen blev demokratiskt. EU är, som sagt, ett projekt för freden. Folkpartiet säger också ja till gemensam valuta. Vi säger ja till att vidga unionens befogenheter och förmåga i fråga om fred, miljö och brottsbekämpning. Vårt EU - medborgarnas EU - skall syssla med sådant som är viktigt och som inte kan lösas på något annat sätt. Med medborgarnas EU menar vi först och främst ett öppnare, mer demokratiskt men mindre byråkratiskt EU fritt från korruption. Utrikesministerns deklaration talar mycket om vilka stora förändringar EU står inför - att regeringen vill arbeta för ett fördjupat samarbete och att utvidgningen av EU har högsta prioritet. Det är bra men jag skulle vilja fråga utrikesministern: Vilken syn på EMU och euron har utrikesministern? Vi får ju olika signaler från regeringen när det gäller den saken. Jag skulle alltså vilja höra vad som är utrikesministerns egen syn på euron och EMU-medlemskapet. Fru talman! Slutligen: Väldigt många av de konflikter som i dag äger rum är inte konflikter mellan länder utan inom länder. Detta gäller t.ex. Algeriet, Kongo och Sierra Leone. FN kan inte vara bakbundet och förhålla sig passivt utan måste kunna agera. Det är sannolikt att världen också under kommande år framför allt kommer att plågas av våldsbrott inom länder. För att kunna motverka detta måste FN:s roll stärkas och FN ges befogenheter att verka även vid andra konflikter än mellan länder. Jag har tagit upp detta tidigare. Det finns ett förslag i boken Vårt globala grannskap skriven av bl.a. Carlsson-Ramphal. Man brukar tala om Carlsson Ramphal-rapporten. Där finns förslag om ändringar i FN-stadgan för att försöka komma till rätta med detta med att FN kan höja sin profil när det gäller konflikter inom länder som i dag plågar så många människor. Jag skulle alltså vilja höra om utrikesministern är beredd att arbeta för en ändring av FN-stadgan så att FN kan höja sin profil och få andra möjligheter att hantera konflikter inom länder.

Fru talman! Få saker gör väl oss så upprörda som när vi läser om tillståndet i världen - om orättvisorna, de ekonomiska och sociala klyftorna, om krigen, om övergreppen och om barnens situation. Ja, i stort sett allt gör oss upprörda. Men vad blir resultatet? Tar vi konsekvenserna av vår upprördhet? Försöker vi förändra så att det leder till en hållbar utveckling? Svensk utrikespolitik skall syfta till global ekonomisk utjämning, fred och nedrustning, stöd för demokratisk utveckling, spridning av demokrati och mänskliga rättigheter och ett undanröjande av de globala miljöhoten. Dessa mål måste vara överordnade begränsande andra svenska intressen, som t.ex. att främja svensk export. Jag tycker att det är väldigt upprörande att läsa om med vilken aggressivitet som man från svenskt håll har försökt att sälja JAS-plan till länder som Sydafrika, Chile m.fl. Jag tycker att det fläckar svensk aktiv utrikespolitik byggd på de mål som vi har satt upp för att främja en bättre utveckling i världen. För att det skall vara möjligt att främja dessa syften måste Sverige kunna driva en självständig utrikespolitik och vara oberoende av förpliktande allianser. Sverige skall ha oinskränkt rätt att tala med egen röst på världsarenan - naturligtvis i samverkan med andra länder och folk som tycker likadant, men utan bindningar. Vi i Miljöpartiet tycker inte som Moderaterna och Folkpartiet, dvs. att Sverige skall gå med i Nato och därmed binda upp sig i en allians som gör att Sveriges röst i världen måste anpassa sig efter andra intressen och andras önskemål. Vi anser att Sverige skall fortsätta att driva en aktiv svensk utrikespolitik utifrån våra grundvärderingar där den internationella solidariteten, rättvisan och den hållbara miljön är vägledande. Fru talman! Ett av målen för världsmiljökonferensen i Rio de Janeiro var att skapa ett historiskt unikt partnerskap mellan nord och syd. Syftet var att hjälpa världens fattigare länder att klara övergången till en hållbar utveckling. En grund för detta partnerskap var ett löfte från industriländerna att öka sitt bidrag. Vi kan i dag konstatera att mycket lite av de utlovade medlen har synts till. Hotet mot klimatet liksom stor miljöförstörelse i form av översvämningar och orkaner har vi däremot sett till. Vad vi kan konstatera är att internationella privata investeringar i form av lån och ökade investeringar i u-länderna har ökat. För miljön är kanske det mest oroande att vi genom flödet av kapital exporterar västerländska konsumtionsmönster. Med tanke på den "slösaktiga" hastighet med vilken resurserna konsumeras i industriländerna är spridningen av vårt konsumtionsmönster illavarslande. Vi kan konstatera att 80 % av världens resurser förbrukas av 20 % av dess befolkning. Skall alltså resten av världens befolkning har samma konsumtionsmönster som vi har, då måste vi förmodligen se till att vi får några jordklot till att leva på. Annars är inte det här någon hållbar utveckling. Det är vi som måste ändra vårt konsumtionsmönster så att övriga världen också får plats att leva och bo på vår jord. När en ökad konsumtion i världen överstiger gränsen för vad naturen tål blir det startskottet för en rad olika förändringar. Händelseförloppet är likartat i det ena ekosystemet efter det andra. Fiske som kollapsar, skogar som försvinner och grundvattenkällor som torkar ut börjar nu påverka framtidsutsikterna för världsekonomin. Det kan vara intressant att få en liten bild av hur regeringens aviserade Asienstrategi ser ut. Mer än hälften av världens befolkning lever i Asien. Många av länderna har under lång tid upplevt en snabb ekonomisk tillväxt, med åtföljande förbättringar. Samtidigt är miljöförstöringen ett mycket snabbt växande problem i denna del av världen. Luftföroreningarna i många större städer överstiger kraftigt WHO:s gränsvärden. I oktober 1996 rapporterade t.ex. Kinas nationella miljöbyrå det svindlande antalet 3 miljoner döda i städerna de senaste två åren på grund av kronisk bronkit som resultat av luftföroreningar i tätorter. Besökare i Peking klagar om vintern över halsirritation och hosta bara några timmar efter ankomsten. Floderna i Asien är svårt förorenade, och en långt mindre andel av invånarna i Asien har tillgång till godtagbart dricksvatten än någon annan del i världen. I Kina har miljöproblemen antagit skrämmande proportioner och hotar den globala miljön. Under de senaste 30 åren har hälften av skogsbeståndet förlorats, och en tredjedel av jordbruksmarken försämrats. Skogsskövlingarna är omfattande i många länder i Indonesien har medfört luftföroreningar i hela regionen. Ett av de kanske mest underskattade problemen i världen nu när vi går in i det tredje årtusendet, är den alltmer utbredda bristen på vatten. Grundvattennivåerna sjunker i alla kontinenter. En orsak till ökade bekymmer i många regioner är att bristen på vatten ofta betraktas åtskild från knappheten på mat. Mer än 70 % av allt vatten som pumpas upp och leds från vattendrag används just för konstbevattning av mat. Om vi i framtiden står inför vattenbrist kommer vi också att stå inför livsmedelsbrist i framtiden. Ett annat exempel på miljöpåverkan är Indiens krympande vattenförsörjning, som hotar landets förmåga att föda sitt folk. En rapport från International Water Management Institute visar att medan Indien beräknas öka sin folkmängd med 600 miljoner invånare till år 2050 riskerar landet att förlora 20 % av sin spannmålsproduktion. Världen rör sig mot ett okänt land på matfronten och ställs inför en rad problem som överskuggar alla tidigare bekymmer. Det rör sig helt enkelt om ett synligt tecken som pekar på behov av att stöpa om ekonomin. Miljöpartiet de gröna arbetar för en generös världshandel. Frihandel får dock inte gå före miljökrav. Även om offentliga och privata investeringar helt tydligt har en viktig roll för miljöinnehållet i de privata investeringsströmmarna är det fortfarande regeringarnas uppgift att bestämma efter vilka regler marknaden och investeringarna skall fungera. Men detta kommer inte av sig självt. Nyliberala idéer om total frånvaro av insyn och demokratisk kontroll av snabbt växande globala marknader är inget annat än den starkes krav på att ostört få fortsätta att roffa åt sig. Varje marknad behöver spelregler. Det vore intressant att höra om regeringen tänker jobba för att spelreglerna blir sådana att de leder till en hållbar utveckling. Har regeringen några planer på att i de internationella förhandlingarna se till att vi får in krav som gör att vi får en hållbar utveckling, där miljön sätts i centrum så att vi inte förbrukar kommande generationers möjligheter att leva på vår jord? Det är precis det vi håller på med i dag: vi tar av nästa generations möjligheter att finnas på vår jord. Det är helt oacceptabelt. Det måste vi förändra. Därför är det så viktigt hur regeringen agerar i de internationella förhandlingarna. Hittills har vi sett att det skall bli en och annan förhandling, men vi har inte sett särskilt mycket av vad det kommer att innehålla. Jag tänkte fråga om Agenda 2000. Utrikesministern poängterar vikten av den. Men innehållet i den tycker jag att vi har fått höra väldigt lite av i den här kammaren. Det berör flera viktiga frågor för svensk del framöver. En gäller den kommande avgiften för svensk del. Där kunde man i nyheterna i går höra att den har stigit med ett par miljarder. Frågan är vart barkar det här hän, och vilken kommer avgiften att bli för svensk del framöver. Kan utrikesministern tala om den närmaste kalkylen för detta? Det här är också en fråga om hur man fördelar resurser och vem som skall ha av vad. När det gäller fred och nedrustning, som jag tycker är en oerhört angelägen och viktig fråga för svensk del att jobba med, har vi ett förslag som leder till att det skall göras besparingar på det svenska försvaret. Det tycker vi är nödvändigt för att visa också internationellt att vi strävar åt samma håll som många andra länder, nämligen att kraftigt skära i försvarsbudgeten. Men pengarna skall användas för att bygga upp en säkerhet i världen. En del av de här pengarna borde kunna användas för att öka det internationella biståndet. Vi har även för svensk del dragit ned på biståndet de senaste åren för att spara pengar.

Där tycker jag att utrikesministern i sitt anförande ganska lite omnämnde vad Sverige ville och tänkte göra den närmaste tiden.

Fru talman! Det är glädjande att som utrikesminister kunna konstatera att det i huvudsak råder bred enighet kring de stora linjerna i svensk utrikespolitik. Det tror jag är en styrka för vårt land. Det finns också tydliga skillnader, och det är också tur. Annars skulle vi få en tråkig debatt, och även utrikespolitiken skulle riskera att bli tråkigare om vi inte hade något att debattera. Jag försöker nu att hinna ta upp så många frågor jag kan, men jag får också be alla debattörer om ursäkt om jag inte hinner kommentera samtliga de frågor som har rests under debatten. Jag skulle vilja börja med det kanske mest aktuella exempel vi har i dag, nämligen Kosovo. Det är ett väldigt bra exempel på varför det är nödvändigt med en gemensam europeisk säkerhets och utrikespolitik och på hur Sverige kan vara och är aktivt i det internationella arbetet. Sverige har ju varit med och väldigt aktivt verkat för att parterna skall sätta sig vid förhandlingsbordet. Det finns ingen annan långsiktig lösning än att parterna får en politisk förhandlingslösning vid förhandlingsbordet. Vi har haft direkta kontakter både på tjänstemannanivån, dvs. diplomatnivån, och på den politiska nivån. Vi har också varit aktiva på plats genom att ha en stor mission. Tanken är att vi skall ha 80 personer på plats i OSSE-missioner. Men Sverige har också deklarerat att vi är beredda att avdela en betydligt större styrka, vår snabbinsatsstyrka, för en insats i Kosovo om säkerhetsrådet eller OSSE så beslutar. Sverige kommer också att stå värd för en internationell konferens om några veckor för att diskutera hur det civila samhället i Kosovo skall kunna styrkas. Jag tror att det civila samhället spelar en väldigt stor roll för att vi skall få en långsiktig, fredlig lösning. Det leder mig till det som är kanske mest grundläggande för det långsiktiga fredsbyggandet: demokrati och mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är glädjande att det är så många som har tagit upp demokrati och mänskliga rättigheter och det breda engagemang man kan se i riksdagen för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi framför kritiken mot olika länder där det finns skäl att kritisera hur man uppfyller de mänskliga rättigheterna. Jag hade tänkt ta ett antal exempel här i repliker, men bl.a. Lars Ohly och K-G Biörsmark har redan tagit exemplen, så jag tänker inte upprepa dem. Jag vill bara säga till K-G Biörsmark om Kina att det är självklart att det som sker där inte är acceptabelt. Det är en väldigt upprörande försämring som vi har kunnat se under senare tid. Både från den svenska regeringen och från andra EU-länder kommer vi naturligtvis att fortsätta ta upp de brott mot mänskliga rättigheter som vi kan se bl.a. i Kina. Vi tror att det är bäst att vi gör det i en dialog, men det skall vara en s.k. kritisk dialog, och vi tror också att det behövs direkta insatser för att försöka stärka de mänskliga rättigheterna på plats. Vid sidan av att vi tar upp mänskliga rättigheter i våra bilaterala kontakter är det också viktigt att vi i alla globala organisationer - t.ex. EU och FN men också i WTO och i Världsbanken - tar upp mänskliga rättigheter. I samband med WTO vill jag också ta upp frågan om vad som sker efter MAI. I de fortsatta förhandlingar som nu äger rum skall man naturligtvis utgå från en social och ekonomisk utveckling och miljöfrågorna - flera talare har berört miljöfrågorna, och jag är ju själv oerhört engagerad i dem som tidigare miljöminister och tycker att Sverige har alla skäl att spela en ledande roll när det gäller de globala miljöfrågorna - men också frihandel och mänskliga rättigheter skall naturligtvis finnas med i det fortsatta handelssamarbetet och WTO-diskussionen. Det här får ni en chans att återkomma till i riksdagen när handelsministern presenterar sin skrivelse senare under våren. För att garantera mänskliga rättigheter är det också viktigt att vi fortsätter att garantera bistånd och ekonomiskt stöd till tredje världen. Ingrid Näslund tog upp Jubel 2000, skuldavskrivningen för tredje världen. Regeringen arbetar här med ett åtgärdspaket, men man skall komma ihåg att vi har få egna fordringar eftersom vi redan har skrivit av de flesta gamla biståndskrediter. Men vi fortsätter att se vad vi kan göra i det här arbetet, och jag vill gärna ge en eloge till kyrkan som har drivit på och pekat på detta viktiga område. Jag vill också när det gäller de globala frågorna instämma med Marianne Andersson och andra som har tagit upp FN-frågorna. De är ju väldigt centrala för svensk utrikespolitik, och jag tycker att det är glädjande att se att Hans Dahlgren, vår FN ambassadör, nu som vice ordförande i den grupp som skall leda arbetet med att reformera säkerhetsrådet får en väldigt framträdande plats. K-G Biörsmark tog också upp Carlsson-Ramphalrapporten. Vi tycker också att det är en väldigt intressant rapport med många intressanta förslag, och vi kommer nu att arbeta så att vi tar fram rapporten igen tillsammans med de erfarenheter som vi har fått under vår tid i säkerhetsrådet för att se just vilka frågor som vi från svensk sida nu bör lyfta fram och driva aktivt. Den fråga som restes i rapporten om ett petitionsråd i FN för att på det sättet kunna lyfta in och ge ett större utrymme för de mänskliga rättigheterna och överträdelser i de enskilda länderna är en sådan väldigt intressant tanke i Carlsson-Ramphal-rapporten som vi tänker arbeta vidare med. Jag vill återkomma till skillnaderna här. Först har jag några kommentarer till Göran Lennmarker. Det var ett mycket högt tonläge, men det påminde mig lite grann om att man höjer rösten ifall innehållet tryter! Göran Lennmarker undrade vad regeringen anser om den gemensamma europeiska säkerhets och utrikespolitiken. Läser man utrikesdeklarationen framgår det klart att Sverige och Finland tog initiativ till att skriva in krishantering i Amsterdamfördraget. Därmed är vi naturligtvis positiva till att också utveckla krishanteringen. Vi har varit positiva till det brittisk-franska initiativet, och vi är också väldigt aktiva när det gäller att utveckla det gemensamma europeiska säkerhetsoch utrikespolitiska initiativet. Några konkreta förslag har däremot inte lagts fram från något land ännu, utan det finns olika uppslag vad gäller de institutionella lösningarna. Glädjande nog verkar det råda bred enighet om att man skall ha en klar åtskillnad mellan krishantering och territorialförsvar. Göran Lennmarker vill också ha klarspråk om vad vi anser om Nato. Samtidigt talar han inte klarspråk om Moderaternas uppfattning. Förordar Moderaterna medlemskap eller inte? Militär alliansfrihet låter som en black om foten för Göran Lennmarker, men på vilket sätt skulle säkerheten i norra Europa öka om Sverige blev Natomedlem? Det har varken Göran Lennmarker eller någon annan kunnat presentera. Att den militära alliansfriheten dessutom har gjort Sverige mer aktivt när det gäller folkrätten och möjliggjort en mycket aktiv kamp mot massförstörelsevapen, inte minst ett aktivt kärnvapennedrustningsarbete, talar Göran Lennmarker tyst om. Det enda Göran Lennmarker riktigt tydligt talar om är hur andra länder i vårt närområde bör göra. Regeringen anser att andra länder själva skall avgöra sitt val, precis som vi vill avgöra vårt val i Sverige. Göran Lennmarker tycker också att det är fel att Europas regeringar nu gemensamt försöker bekämpa arbetslösheten. Jag tycker att det är mycket positivt att Europas regeringar nu försöker lösa de problem som tidigare nyliberala regeringar ställde till. Det är också tydligt att Göran Lennmarker inte har ett ord - inte ett ord - till övers för FN eller för världen utanför Europa, och det tycker jag är en föråldrad världssyn. Lika föråldrad tycker jag att Vänsterns och Miljöpartiets uppfattning att vi skall träda ut ur EU är. I en tid när globaliseringen kräver att demokrati och politik skall stärkas för att kunna möta människors grundläggande behov för framtiden förordar Vänstern och Miljöpartiet att vi skall träda ur den politiska gemenskap som ju kan motverka globaliseringens negativa sidor. Länderna i öst, som har återerövrat demokratin, vill vara med - ni vill gå ur. Visst finns det allvarliga brister i EU, men det är ju de bristerna vi nu åtgärdar. Först står utvidgningen så att vi får med och enar Europa. Sverige och Danmark har varit mest aktiva i arbetet kring utvidgningen, och nu verkar vi få alltmer stöd. Dessutom skall vi driva frågor som är viktiga för medborgarna: jobb till de arbetslösa, bättre miljö, bättre jämställdhet och ett modernt och öppet Europa. Var med i det här arbetet i stället för att ställa er utanför! Marianne Andersson tog upp frågorna om ordförandeskapet och om hur hela det svenska samhället skall kunna vara med inför ordförandeskapet. Jag kan svara ja på alla hennes tre frågor, dock utan att vilja redan nu binda mig för just Alingsås. Vice statsministern kommer senare att i EU-nämnd och riksdag informera om hur det svenska ordförandearbetet och förberedelserna bedrivs.

Fru talman! Låt mig först säga att jag hoppas att den översyn av barnfrågor som regeringen påbörjat kommer att leda till ett starkare barnperspektiv i Sveriges utvecklingssamarbete. Trots den stora uppslutning som finns kring barnkonventionen sker otaliga kränkningar mot barns rättigheter dagligen, året runt, i hela världen. Gatubarn, barnprostitution och barn som enrolleras som soldater är alltför vanliga inslag i vår omvärld. 250 miljoner barn utnyttjas som billig arbetskraft i Asien, Sydamerika och Centralamerika. Nu måste även Sverige leva upp till barnkonventionen, inte minst i behandlingen av flyktingbarn. Marockos konsekventa sabotage mot en folkomröstning i Västsahara är en skamfläck. Jag efterlyser ett starkare agerande från Sveriges sida så att världssamfundet sätter press på Marocko för att få den olagliga ockupationen upphävd. Sverige bör också på ett mycket tydligare sätt ta ställning mot dem som hävdar att Augusto Pinochet skall åtnjuta immunitet mot de brott som begåtts på hans direkta order eller som en följd av den terrorregim han ledde. Inte minst alla svenskar med chilenska rötter kräver en regering som ställer upp för att deras anhöriga och andra demokrater inte dog förgäves i kampen mot fascismen. Fru talman! Jag utdelade en del beröm och riktade en del kritik till utrikesminstern, och kritiken var naturligtvis allvarligt menad. Men när jag lyssnar till inläggen i dag måste jag säga att det är tur att Sveriges utrikesminister inte heter Göran Lennmarker. Det perspektiv som moderaterna tycks ha är ungefär det perspektiv som tidningen The New Yorker har på en affisch som heter Världen. Världen slutar vid Hudsonfloden. För moderaterna slutar världen vid Europas och Nordamerikas gränser. Det finns ingen tredje värld. Det finns ingen anledning att rikta uppmärksamhet på hur förhållandena ser ut i den fattigare delen av världen. Utrikesministern sade att de fortsatta förhandlingarna om MAI skall föras på ett sätt som framhäver demokrati, miljö, m.m. Det lät naturligtvis bra. Men det har funnits farhågor sedan MAI-avtalet stoppades att förhandlingarna skall föras över rakt av från OECD till världshandelsorganisationen WTO och att de rika länderna, som ändå har varit överens i stora delar, skall föra med sig ett bagage in i förhandlingarna i WTO där de fattigare länderna får ta ställning för eller emot. I stället bör man börja från början, rensa bordet och se till att nästa WTO-runda bidrar till att ta ställning för demokratin och för ett internationellt regelverk som bidrar till att minska utsugning och förtryck. Utrikesministern sade också att i en tid när demokratin och politiken måste stärkas är det viktigt att använda den europeiska unionen i just det syftet. Visst vill ni vara med i den europeiska unionen. Så länge vi är det skall vi naturligtvis påverka så mycket vi kan, men finns det ingen komplikation alls med federalism och överstatlighet kontra demokratin? Finns det ingen komplikation alls att vi har en utrikesminister i EU:s nuvarande ordförandeland, den gröne Joschka Fischer, som håller ett av de mest federalistiska talen någonsin i EU-parlamentet där han förespråkar långtgående förändringar av institutionerna, dvs. bort med vetorätten och att demokratin kommer att urholkas ytterligare? Är detta över huvud taget inget problem? Vi måste ändå vara aktiva också för att förhindra att EU utvecklas i en än värre riktning än vad som redan har skett. K-G Biörsmark sade att han blev beklämd när han lyssnade på mig. Då påminde han mig om en skämtteckning. Det finns en som har rubriken Tänk positivt! På den står en man svårt klämd av en tung dörr och en annan man går förbi och säger: "Har du fastnat med foten i dörren?" Den förste mannen säger: "Jajamänsan!" Den killen var ingen nej-sägare. Det var en jasägare det. Problemet är ju att säger man bara ja låter man andra bestämma utvecklingen, K-G Biörsmark. Då förhåller man sig hela tiden till vad andra har sagt. Det vi har att förhålla oss till i dag är förslag som finns om att göra EU till en federal statsbildning. I dag ser vi ett förhållande där en supermakt sätter sig över Förenta nationernas rätt att vara den instans som beslutar om när militärt våld skall användas i internationella sammanhang. Biörsmark kritiserar mig för att jag säger nej till detta. Men ett nej till det är också ett ja till någonting annat. Ett nej till federalismen i Europa är ett ja till mellanstatligt internationellt samarbete. Ett nej till USA:s roll som världspolis är ett ja till en internationell rättsordning som är mer demokratisk och inte låter dem bestämma. Jag fick kritik av Biörsmark för att jag slutade mitt anförande med att svara nej på frågan om vi vill överlåta åt Pentagon att bestämma när militärt våld skall användas i internationella konflikter. Om jag får kritik för att svara nej på den frågan, är min slutsats att Biörsmark i så fall tycker att man skall svara ja på den frågan. Det är okej att USA bestämmer självt när militärt våld skall användas. Då finns det en avgrund mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet i den frågan.

Fru talman! Jag vill tacka för det svar jag redan har fått på någon fråga som jag tog upp. Nu tänkte jag gå in lite mer i detalj på situationen i en del av de konflikter som vi har i vår omvärld. Jag framhävde ju tidigare EU:s stora betydelse i de här sammanhangen. Jag skall bara säga till Ohly att det känns svårt att se att han inte på något sätt framhäver den betydelse som EU ändå har haft för utvecklingen av fred i Europa. Han har inte heller lärt sig någonting av att de länder som förut var under kommunistiskt förtryck nu inget högre önskar än att få del av den gemenskapen. Sedan kan vi mycket väl diskutera den fortsatta utformningen av den europeiska unionen. Jag vill nu komma tillbaka till vad som håller på att ske i Kongo-Brazzaville. Det är mycket aktuellt. Lissouba. Men 1997 störtades president Lissouba av Sassou Nguesso och dennes Cobramilis med stöd av angolanska trupper. I slutet av 1998 försökte den störtade regeringens milis att inta Brazzaville från söder. Utvecklingen har blivit sådan att inbördeskrigets massakrer nu betecknas som början till ett folkmord på den befolkning som finns i söder. Den andra befolkningen råkar naturligtvis också illa ut på samma gång. Man står inför en stor humanitär katastrof. Tusentals människor har redan massakrerats och hundratusentals är på flykt. Soldaterna fortsätter att döda, våldta och plundra. Mitt i detta råder en internationell tystnad. I Sverige och Norge har nu systerkyrkorna till den stora kyrka med drygt 100 000 medlemmar som finns i Kongo-Brazzaville vädjat till regeringarna i våra länder att utnyttja alla sina möjligheter till internationell påverkan för att få stopp på kriget. Det märkliga är att FN:s säkerhetsråd inte har uttalat sig sedan 1997. Då var det ett ganska lamt uttalande. Förmodligen berodde det på att Frankrike höll igen. Det har åtminstone tolkats på det sättet, eftersom de hade stora oljeintressen i den här delen av världen. Nu säger man ingenting. Då vill jag fråga: Vi har vid flera tillfällen sett hur man har gått in för sent, enligt mitt förmenande. Jag hörde till dem som låg på väldigt starkt när det gällde utvecklingen i Rwanda, Burundi och främst i Kongo-Kinshasa, eftersom man på ett mycket tidigt stadium såg varåt det barkade. Alla farhågor har besannats när det gäller utvecklingen i det här landet. Ofta tror jag att det finns ett tillfälle som man måste gripa i flykten. Nu får vi inte låta utvecklingen bli mer och mer negativ också i det här området. Hur tänker utrikesministern och Sverige agera? Vi har sett hur situationen i Etiopien och Eritrea har utvecklats till ett regelrätt krig. Under förra veckan hade vi besök därifrån. Ingen har lyckats förhindra katastrofen. FN:s generalsekreterares speciella envoyé Sahnoun har sedan en tid tillbaka försökt att åstadkomma fred och försoning mellan de olika parterna, men det har inte hänt någonting. Vi får inte nöja oss med att vi har vår säkerhet här i Europa. FN får inte stå vid sidan om när konflikter antar sådana här proportioner. Vad gör vi när det gäller konflikthanteringen? Tar vi verkligen steg framåt? Gång på gång ser vi att vi trots alla goda avsikter misslyckas och inte kan förhindra att konflikter övergår i öppet våld och krig. Det talas om ett handlingsprogram i utrikesförklaringen. Vilka konkreta åtgärder, som kan leda till mer betydande resultat än de vi hitintills har sett, vill utrikesministern avisera för att vi skall komma längre när det gäller konflikthantering?